Herr talman! Jag skall ta upp ett begränsat antal områden som ligger oss i folkpartiet liberalerna varmt om hjärtat. Övriga områden har Karl-Göran Biörsmark tidigare kommenterat. Jag tänker ta upp frågor som rör miljön. Vidare tänker jag beröra några av landramarna samt särskilda program och de områden som angår BITS. När det gäller frågan om miljön skall de multilaterala insatserna räcka till ett stort och vitt område. Det gäller då insatser för att förhindra ökenspridning och överodling. Vidare gäller det insatser för att skydda regnsskogar samt för att förhindra olika slags förstöring av kustvatten. För ett så omfattande fält för arbete och insatser räcker självfallet inte de pengar som regeringen har föreslagit. Vi har därför plussat på när det gäller detta konto med ytterligare 56 milj.kr. att avsättas för multilaterala miljöinsatser. Vi menar att däri skall inbegripas 6 miljoner till Mekongkommitténs arbete. Denna kommitté gör värdefulla insatser i Jag vill också något kommentera medelsramen för särskilda miljöinsatser. Det här kontot kan ju användas för angelägna och viktiga insatser som inte naturligen infogas i de vanliga biståndsinsatserna och som kanske inte hade gjorts om det inte hade funnits ett särskilt anslag. Det rör sig t.ex. om miljökonsekvensanalyser, om stöd till metodutveckling, om frivilliga organisationers arbete och om regionalt samarbete. Vi i folkpartiet anser att en uppräkning bör ske beträffande detta konto. Vi har således lagt till 25 milj.kr. i det sammanhanget. När det gäller landramarna vill jag först säga några ord om Vietnam. Här vill regeringen höja anslaget. Det handlar om en höjning från 300 milj.kr. till 325 milj.kr. Visserligen har det skett en försiktig kursändring i fråga om ekonomin. Men ännu har det inte hänt något på demokratins område. Fortfarande internernas en mängd oliktänkande. Någon yttrandefrihet finns ännu inte. Och fortfarande begås en mängd brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare har invånarna inte några demokratiska rättigheter. Vi tycker det är helt fel att i ett sådant läge premiera Vietnam, som alltså inte visar några som helst tecken på att vilja införa demokratiska rättigheter och åstadkomma en förbättring. Vi tycker därför att biståndet till Vietnam bör inriktas på en överföring av kunskaper när det gäller företagande samt ekonomisk och offentlig förvaltning. Vi tycker också att ett förstärkt stöd skall utgå till demokratisk samhällsutveckling och till insatser i fråga om miljöoch hälsovården. Vi anser att 225 milj.kr. räcker i det sammanhanget. I betänkandet sägs det att Sverige verkar internationellt för att blockeringen av Vietnam skall hävas. Jag skulle i det sammanhanget vilja understryka att sådana ansträngningar inte alls skall fortgå om de inte är förenade med några villkor. Det skall vara en självklarhet att steg i riktning mot en demokratisk utveckling skall tas innan Sverige kan understödja arbetet med en normalisering av förhållandena när det gäller Vidare gäller det frågan om landramen beträffande Indien. Indien är ju ett av våra största samarbetsländer. Men Indien är också ett av världens allra fattigaste länder. När det gäller utvecklingen där blir det alltmer ansträngt. Men samtidigt finns det en god grund för ett ytterligare utvecklat samarbete. Här finns det en etablerad och relativt väl fungerande demokrati, och här finns det ett antal lyckade projekt som jag själv -- och jag vet att flera här också har haft den möjligheten -- kunnat studera närmare. Jag tänker då på projekt som gäller detta med rent vatten och hälsovård, utbildningen i de allra fattigaste byarna samt insatser för skogsvård som i sin uppläggning involverar de bybor som man vill skall ändra attityd. Vi tycker att det är angeläget att satsa pengarna där de uppenbarligen är till stor nytta. Indien är ett exempel i det avseendet. Vi har därför lagt till ytterligare 35 miljoner beträffande den landramen. Vi har även tagit upp Nicaragua, Costa Rica och Filippinerna. Samtliga dessa är demokratier i tredje världen. Två av dem är helt nya. Här har vi alltså en chans att stödja någonting annat, dvs. att stödja länder som inte är totalitära socialiststater. Men varför är regeringen så ovillig att stödja sådana insatser? Om Nicaragua, som för första gången i landets historia har fått ett demokratiskt valt parlament, säger regeringen att utvecklingen inte har gått tillräckligt fort och att utvecklingen inte har gått i precis den riktning som man tänkt sig. Men det här landet har faktiskt bara haft ett enda år på sig för att påbörja en upprustning efter den utveckling som har varit och efter det att landets ekonomi har körts i botten. Man säger också att det krävs ett betydande internationellt bistånd. Vidare säger man att den föreslagna ramen är lämplig. Men om en demokratisk utveckling har påbörjats, finns det enligt vår mening anledning att ytterligare stödja denna. Vi har således lagt till ytterligare en summa pengar här. Om Costa Rica, som vi i folkpartiet liberalerna vill göra till ett programland -- med en landram om 40 miljoner -- sägs det i betänkandet att det spelar en viktig roll som förebild i regionen. Vidare kan man läsa: Skäl talar för ett fortsatt biståndssamarbete. Men landramen är ingen lämplig form. Filippinerna är en annan ny kämpande demokrati. I det avseendet avfärdas förslagen genom att man säger att det bistånd som nu utgår har en sådan karaktär att det svårligen passar in i en meningsfull landram. Vi för vår del har alls inte föreslagit att biståndet alltid skall se likadant ut. Vi tycker att det skall ske en successiv utvidgning. Dessutom vill vi att stöd skall utgå till gagn för en demokratisk utveckling samt för samarbetet med lokala och enskilda organisationer. Dessutom tycker vi att stödet skall vara långsiktigt. I betänkandet säger man också att systemet med landramar är motiverad särskilt i fråga om de fattigaste länderna. Mot den bakgrunden är det mycket svårt för oss att inse varför Filippinerna inte skulle kunna bli ett programland. Systemet med programländer ger ju en signal om att Sverige på ett mera systematiskt sätt vill etablera och bygga ut ett långsiktigt biståndssamarbete. Vi menar alltså att biståndssamarbetet successivt bör utvidgas och att målet skall vara att Filippinerna blir ett programland. Biståndsministern har i flera sammanhang uttalat att vårt bistånd måste få en tydligare demokratisk inriktning. Av den uppräkning som jag har gjort framgår det att det har skett en uppräkning med 25 miljoner beträffande det enda kommunistiska landet i den här samlingen. Det har alltså skett en höjning från 300 till 325 milj.kr. Det enda av länderna som inte gör några som helst förändringar för att införa demokrati och för att skydda de mänskliga rättigheterna får en ordentlig uppräkning, medan de som verkligen försöker behandlas ytterligt snålt. Har verkligen inte socialdemokraterna lärt sig någonting alls av kommunismens sammanbrott i Öst och Centraleuropa? Folkpartiet liberalerna har också särskilt tagit upp biståndet till Nepal. Just i dagarna är Nepal speciellt aktuellt med anledning av översvämningskatastrofen i Bangladesh. En av orsakerna till de upprepade katastroferna där är just skogsskövlingarna i Nepal och markerosionen i bergen. Jag anser att det senaste händelserna mer än väl borde räcka för att aktualisera vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet: ''Får miljöproblemen i Nepal katastrofala former - - ställer sig utskottet inte främmande till utökade insatser.'' Då skulle jag vilja fråga utskottets företrädare: Räcker det med 100 000 döda, vilket nu rapporteras i de senaste nyhetssändningarna? Jag vill vidare ta upp ett par frågor som rör BITS verksamhet, dvs. beredningen för internationellt tekniskt och ekonomiskt samarbete. Svenskt biståndssamarbete har ju skilda modeller för verksamheten. Vi har SIDA, multilateralt bistånd, IMPOD, SWEDFUND, BITS och Sarec. Jag tycker att det är angeläget att slå fast att det finns ett mycket starkt behov av skilda former och modeller för olika mottagare. BITS fungerar utmärkt när det gäller tekniskt samarbete och internationella kurser samt hantering av ulandskrediter. I motsats till regeringen anser vi i folkpartiet liberalerna att BITS tekniska bistånd behöver vidareutvecklas och öka. BITS vänder sig till länder som har kommit en bit i utvecklingen, som har en viss kompetens för att ta emot mer avancerat bistånd och som också kan göra en motprestation. De projekt som BITS går in i är ofta mycket framgångsrika och ger de effekter som man förväntar. Att då inte satsa på sådan verksamhet rimmar illa med vad som sägs i andra sammanhang. Vi anser att bra bistånd skall utvecklas och utökas. Därför vill vi satsa 20 miljoner extra på det tekniska biståndet inom BITS. I detta sammanhang skulle jag något vilja kommentera BITS största satsning, nämligen kraftverket i Uri i Indien, som ju nu är aktuellt. Jag hörde just i den senaste radiosändningen att de fängslade svenskarna har fått träffa utsända journalister och att de har hopp om att snart bli frigivna, för den organisation som har fängslat dem har fått den uppmärksamhet som den önskade. Vi kan bara hoppas att så är fallet. Uriprojektet är ett bra projekt och ger billig energi till befolkningen och därmed också ett skydd för miljön som ju är oerhört utsatt genom befolkningens behov av brännved. Det underlättar för kvinnorna och ger utbildning till flera tusen människor. I det här projektet ingår miljöhänsynen som en naturlig del, men i andra länder kan det finnas behov av speciella avgränsade miljöinsatser. För sådana projekt vill vi inrätta ett speciellt anslag på 10 miljoner. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till socialdemokraterna med tanke på den konstiga prioriteringen när det gäller landramarna och våra krav på nya programländer: Varför framhärdar socialdemokraterna med att favorisera kommunistdiktaturer när det gäller biståndet? Ytterligare skulle jag vilja fråga om de senaste dagarnas händelser är tillräckliga för att socialdemokraterna skall öka sina insatser i Nepal.

Herr talman! Sverige har av tradition betonat småstater rätt till självbestämmande och oberoende. Den rätten vill vi skall gälla också uländer, som kämpar med omställningen från koloni till fritt land. I slutet av 1980-talet förändrades emellertid Sveriges agerande i internationella fora. Vi har blivit alltmer bundna till Världsbankens och Internationella valutafondens metoder. Men de är inte utvecklingsbefrämjande. Där är det inte oberoende som gäller utan ''integrering i världsmarknaden'', integrering på de rika ländernas villkor och krav på regeringarna att ställa om landets ekonomi så att man sköta räntebetalningarna på lån till de internationella finansinstituten. Resursflödet går numera från uländerna till i-länderna, inte tvärtom. Det handlar om nykolonialism. De strukturanpassningsprogram som påtvingas de skuldtyngda länderna har kritiserats allvarligt. Face på s. 60 i del I har de flesta länder som gått in för program som stötts av Valutafonden och Världsbanken haft en negativ tillväxt och minskade produktiva investeringar. Världsbanken har gett sina kritiker rätt i mycket, men trots ändrad retorik i Världsbanken fortsätter man med samma metoder. Världsbanken påstår att man är samstämmig med de alternativa program som tagits fram för Afrikas utveckling av t.ex. FNs ekonomiska kommission för Afrika, ECE, Institutet för afrikanska alternativ, IFAA, och Sydkommissionen. Företrädare för dessa organisationer förnekar samstämmigheten och vill i stället att Afrika skall tillåtas utvecklas enligt sina egna program. Näst SIDA är Sveriges största biståndsförmedlare Världsbankens biståndsorgan IDA. Regeringen tycks inte ifrågasätta längre om de strukturanpassningsprogram som Världsbanken tvingar u-länders regeringar att anta hjälper dem till självständighet och demokrati. Vi undersöker inte ens om de verkligen är effektiva när det gäller att ordna upp landets ekonomi och öka produktionen. Vi satsar på plåsterlösningar för att, som det brukar heta, de ''smärtsamma'' följderna av anpassningen för de svagaste grupperna i uländerna skall lindras. Sverige bör i stället öka stödet till FNs biståndsorgan UNDP, barnorganisationen Unicef och flyktingbiståndsorganet UNHCR samt miljöbiståndet. Regeringen föreslår tvärtom en nedskärning av det svenska bidraget till UNDP och miljösatsningarna. Centerpartiet yrkar på 75 milj.kr. utöver regeringens förslag till UNDP. Vi vill också att man satsar ytterligare 15 milj.kr. till UNCHR och ytterligare 50 milj.kr. till internationella miljöinsatser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 37. Norden är en dominerande finansiär i flera FN organ. Vi borde arbeta intensivt för att andra länder skall göra motsvarande insatser. Vi bör också söka påverka FN-organens policy mer än vad vi gör. Sverige är t.ex. näst största bidragsgivare i Dialogue slår larm om WHO i sitt senaste nummer. Den förra chefen Mahlers fina program för primärvård och basläkemedel har övergetts till förmån för läkemedelsjättarnas behov av marknader, och man bjuder inte längre motstånd mot marknadsföringen av bröstmjölksersättning i fattiga länder, där det inte ens finns rent vatten! En barnmatsfabrikanternas rening, IFM, har fått status som NGO hos WHO, dvs. den har associerats till organisationen. Det är viktigt att därtill särskilt utnämnda personer i UD får självständigt ansvar och tillräckligt mycket tid att följa organisationernas policy och verksamhet på fältet och rapporterar till regeringen. Vi måste kontrollera så att vi inte stöder en utveckling som vi vill motverka! Utskottet markerar särskilt vikten av insatser för att minska befolkningsökningen. För att man skall nå framgångar på detta område är kvinnornas situation helt avgörande. Man räknar med att kvinnorna i Afrika står för 80 % av familjens uppehälle. Många är ensamstående mödrar. De nuvarande strukturanpassningsprogrammen gör det ännu svårare för kvinnorna att försörja familjen. Och flickorna får sluta skolan för att hjälpa mamma med småsyskonen. Alla undersökningar visar entydigt att det bästa sättet att höja befolkningens levnadsnivå är att utbilda kvinnorna. Därmed minskar också de oönskade graviditeterna. Världens livsmedelssituation är kritisk, enligt World Watch Institute, vars rapport Tillståndet i världen lämnats till alla riksdagasledamöter. Stora områden som nu ger det beramade spannmålsöverskottet brukas med icke uthålliga metoder. Grundvattnet sjunker med upp till en och en halv meter om året på vissa håll. Världens spannmålslager räcker bara i 60 dagar, och den rekordstora skörden förra året ökade bara mängden dagar med några få. Det är oerhört betydelsefullt att FN efterfrågar en stor lagerkapacitet i många länder för att kunna ge internationellt livsmedelsbistånd i krissituationer. Regeringens förslag innebär en reell minskning av anslaget till World Food Programme. Centerpartiet föreslår att anslaget räknas upp med 50 milj.kr. utöver regerings förslag, vilket vi har reserverat oss för i reservation 52. Vi bör också åter satsa stort på UNCTAD, den handelsorganisation som står på u-ländernas sida. Målet är att bistånd inte skall behövas, utan att alla länder skall ha grepp om sin försörjning och samverka i handelsutbyte till ömsesidig glädje och nytta. När i-länderna fruktade att de råvaruproducerande u-länderna skulle hålla ihop, liksom de oljeproducerande länderna gjorde i OPEC, var man villig att lyssna på u-ländernas krav. Nu känner man sig uppenbarligen inte längre hotad. Priserna på u-ländernas råvaror pressas ned. Den nuvarande världsordningen är fruktansvärt cynisk och gynnar de redan rika. Sverige bör återuppta kampen för en rättfärdig ekonomisk världsordning, där de rika gör rätt för sig och hjälper fattiga länder att komma loss från ett ensidigt beroende av en stenhård och kall världsmarknad, så att de kan utvecklas på ett sätt som de själva känner för. Sverige bör genom SIDA kunna erbjuda sig att hjälpa u-länder som vägrar att lyda Världsbanken. Nu är förhållandet det motsatta. Bankirers sakkunskap räcker inte för att bygga demokrati och välfärd. Ökad tillväxt av resurser på ett miljövänligt och hållbart sätt, en demokratisk utveckling, jämställdhet och oberoende som är våra biståndspolitiska mål låter sig svårligen förenas med de nyliberala doktriner som driver Sverige bör frigöra sig från följsamheten gentemot dessa organ.

Herr talman! Jag vill anknyta till den demokratidebatt som Alf Wennerfors startade strax efter kl. 12.00 i dag. Till att börja med gäller det Uganda. Det har nämnts en hel del exempel. Biståndsministern tog upp konkreta exempel på vårt bistånd till Uganda. Jag vill förlänga den listan med exempel på vad man gör i Uganda för att stärka demokratiska rättigheter. Man har bl.a. inrättat ett institut som kallas IGG, Inspector General of Government. Det är en ombudsman som är tillsatt för att granska och undersöka MR-frågor. Denne ombudsman arbetar framför allt med att granska korruptionen bland statstjänstemännen. Han tar såväl egna initiativ till undersökningar som initiativ föranledda av anmälningar från allmänheten. Ombudsmannen har tillgång till all information och dokumentation. Det finns emellertid problem i verksamheten. Det saknas kompetent personal. Man är omgiven av korruption. Det saknas utrustning. Man arbetar i mycket undermåliga lokaler. Tillsammans med några riksdagskamrater besökte jag i somras ombudsmannen. Vi fick då veta att det pågick 300 undersökningar och att 100 rättegångar hade avslutats. Detta är alltså ett arbete för att stärka mänskliga rättigheter i Uganda. TIllsammans med några riksdagskamrater besökte jag i somras ombudsmannen. Vi fick då veta att det pågick 300 undersökningar och att 100 rättegångar hade avslutats. Detta är alltså ett arbete för att stärka mänskliga rättigheter i Uganda. Ett annat exempel är det seminarium som hölls här i riksdagens lokaler för några veckor sedan. Seminariet hölls på ett initiativ från Ugandas ambassadör i Norden. Till detta seminarium inbjöds exilugandier som representerade olika partier. Dessa hade möjlighet att ställa frågor till IGG och till justitieministern, som båda var närvarande. Det fördes en dialog mellan de berörda. Det tredje exemplet är en person som jag träffade i somras, professor Mandani, som har arbetat vid Makarere universitetet i Kampala. Han är en mycket stor regimkritiker. Professor Mandani sade så här -- det finns de här i kammaren som kan bekräfta detta uttalande: Jo, Uganda är det land i Afrika som har det friaste debattklimatet. Därför stannar jag kvar här. Detta är några exempel som har stärkt mig i uppfattningen att beslutet att göra Uganda till ett programland är riktigt. Om man skall fästa tilltro till det som Alf Wennerfors sade, skulle professor Mandani vara försvunnen för länge sedan, och det är han bevisligen inte. Han arbetar vid ett fritt forskningsinstitut i Kampala. Självfallet har den nuvarande regimen en mycket svår uppgift. Det förekommer övergrepp och oroligheter i norra och nordöstra Uganda. Det finns rester kvar, framför allt inom armén, av det gamla skräckkabinettet. Det kommer naturligtvis att ta tid att komma till rätta med allt, men jag anser att man är på god väg. Det har inte sagts någonting i debatten här i dag om stödet och landramen beträffande Kenya, någonting som faktiskt ingår i denna demokratidebatt. Vi i utskottet har tagit konsekvenserna av det som hände i somras i Kenya och som var kulmen på en rad händelser. Att Daniel Arat Moy inte ville offentliggöra händelserna kring förre utrikesministerns död var visserligen inte olagligt enligt kenyiansk lag, men det var upprörande enligt vår rättsuppfattning. Två av de dåvarande ministrarna arresterades. Det förekom massarresteringar och razzior. Ett mötesförbud infördes, som gällde under en längre tid. De nordiska representanterna i Nairobi protesterade i en gemensam note. Vi i utskottet vill markera vår uppfattning att Daniel Arat Moy inte för Kenya mot en demokratisk utveckling. Därför har vi tagit initiativ till att sänka biståndsramen för Kenya. Detta är en signal som visar hur allvarligt vi ser på händelserna där. Det är synd att Alf Wennerfors inte är här. Han sade att förslaget till ny biståndsorganisation är ''en produkt av skrivbordsbyråkraters vänsterflum''. Det var dessa ord han använde. Det var det betyg som Alf Wennerfors gav detta förslag. Detta låter något märkligt och jag måste be om ett förtydligande. Jag kan kanske få ett sådant av Inger När man hör Alf Wennerfors tala låter det som att moderaterna inte ställer sig bakom detta förslag. Läser man reservationen som moderaterna har avgett, tolkar jag den på ett annat sätt. Men jag vill gärna ha ett förtydligande om var ni står i den här frågan. Det var för att effektivisera delar av det bilaterala biståndet, dvs. det bistånd som är näringsinriktat, som regeringen lät utreda förutsättningarna för för en ny organisation. Den här utredningen kom fram till att de myndigheter som i dag arbetar med industribistånd och näringsinriktat bistånd -- BITS -- hade mellan sig en mycket oklar rollfördelning. Framför allt var ansvarsfördelningen diffus för mottagarländerna. De hade svårt att överblicka vem som gjorde vad och vem de skulle vända sig till. Detta bekräftades vid fältbesök som vi som deltog i utredningen gjorde. Vi konstaterade just den förvirring som rådde när det gällde kompetensområden. Vi fann också att de olika myndigheterna arbetade mycket professionellt var för sig. Men vi ställde oss frågan om de inte kunde arbeta mer effektivt inom en annan organisationsform. Vi fann att en sammanslagning av SWEDFUND, IMPOD och delar av SIDAs industribyrå skulle innebära att man kom ifrån den överlappning som vi såg flera exempel på. Och man skulle naturligtvis även göra administrativa vinster. Vi kom fram till att de små organisationerna skulle vinna på en sammanslagning. Det skulle säkert stimulera genom erfarenhetsutbyte och större kontaktytor för den personal som arbetar i dessa organisationer. Vår slutsats blev alltså att en sammanslagning skulle effektivisera det näringsinriktade biståndet, och de oklarheter som tidigare rått i rollfördelningen dem emellan skulle elimineras. Jag vill emellertid gärna ha ett förtydligande från moderaterna. Alf Wennerfors uttalande i morse tycker jag var mycket märkligt minst sagt. Jag skall därefter säga något om kvinnobiståndet, vilket Birgitta Hambraeus berörde. Alla som arbetar med bistånd är övertygade om att bistånd som riktas till kvinnor är det bistånd som når resultat. Kvinnor som ges arbete och får inkomster använder sina inkomster för att se till att barnen får mat, att de får gå i skola, osv. Vi vet att det är mycket viktigt att kvinnobiståndet inriktas i all biståndsverksamhet. Utskottet har tillstyrkt en motion som jag gärna vill lyfta fram. I denna motion föreslås att handläggare av kvinnobistånd i största möjliga utsträckning skall vara utsända från Sverige och att man alltså inte skall ha lokalanställda handläggare. Vi menar att detta skulle vara en kompetensförstärkning, och det kommer också att höja statusen när det gäller kvinnobiståndet. Vi har alltså föreslagit att riksdagen skall bifalla denna motion. Jag vill sedan gå över till att kommentera Bengt Hurtigs anförande. Han hade synpunkter på strukturprogrammen. Först vill jag säga något om strukturprogrammen. De är avsedda att skapa hållbara ekonomiska system -- att man skall få stabila växelkurser, att man skall få ned inflationen och minska subventionerna. Egentligen går det ytterst ut på att skapa arbete så att människor kan försörja sig. Dessa program är nödvändiga att genomföra i u-länderna för att dessa länder på sikt skall komma ifrån sitt biståndsberoende. Men det är alldeles självklart att man i dessa program måste bygga in skydd för svaga grupper. Vi kan inte acceptera strukturprogrammen så som vi har sett exempel på när man började genomföra dem. Man ville då iscensätta dem under en mycket kort tid, och hänsyn togs inte till att primärundervisning och primärvård drabbades på grund av att man var tvungen att ta ut avgifter. Det betydde att fattiga grupper inte längre fick tillgång till hälsovård och undervisning. Den formen av strukturprogram kan vi självfallet inte applådera. Vi har arbetat för att våra biståndspolitiska mål skall genomsyra även strukturprogrammen. Det är självklart. I det korta perspektivet har vi tyvärr sett negativa följder av detta. Men vi har nu också sett exempel på hur man är på väg att ändra inriktning på grund av den kritik som har framförts. Och i ett längre perspektiv leder dessa till en hållbar ekonomi. Det är min övertygelse. Det betyder att t.ex. jordbrukare får avsättning för sina produkter, dvs. att de får betalt för det som de producerar. Jag vill sedan åter anknyta till kvinnorna. Det är nämligen kvinnor som till största delen är jordbrukare i de fattiga länderna. Det betyder att man härigenom också förbättrar kvinnornas situation. Det är viktigt att vi stöder u-länderna på en makroekonomisk nivå, så att de självständigt kan förhandla med Bretton Woods-institutionerna, Världsbanken och Valutafonden, att de inte sitter i ett underläge vid förhandlingsbordet. I dessa sammanhang tror jag att vi genom biståndsinsatser har en uppgift att fylla. Jag tycker att vi måste diskutera både banken och fonden. Det skall vi göra eftersom verkligheten är sådan att Världsbanken är störst bland alla multilaterala biståndsförmedlare och spelar i dag en huvudroll när det gäller biståndet. Världsbanken har de största ekonomiska resurserna, mycket stora resurser när det gäller forskning och utredningskapacitet och när det gäller dokumentation. Tidigare i dag har povertyrapporten nämnts, som är ett mycket gediget verk. Banken har också intellektuella resurser som är att räkna med. Och i dag är verkligheten den att det faktiskt är banken som samordnar mycket av multilaterala biståndsinsatser i u-länderna. Och det är en ny roll, den roll som tidigare låg på UNDP. Att det har blivit på detta sätt beror naturligtvis väldigt mycket på att de kommersiella bankernas intresse för u-länderna har svalnat betydligt på grund av att u-länderna inte längre är kreditvärdiga. De är inte intressanta längre. I det ljuset har banken och fonden fått mycket större betydelse. Men hela tiden måste vi ställa frågan om våra biståndspolitiska mål uppfylls, eftersom vi satsar så mycket av våra multilaterala medel på banken. Jag menar att vi måste granska de vackra orden från banken. Det vi hör får inte vara bara retorik om att man bättre skall ta hänsyn till miljön, till en hållbar miljö, i de projekt som banken finansierar. Det får inte vara bara vackra ord när man säger att kvinnor skall ha ett större inflytande och att man skall ta större hänsyn till kvinnor i biståndet. Det får inte vara bara vackra ord när man säger att NGO har en påverkan på bankens verksamhet. När det gäller det multilaterala biståndet i stort skiljer sig partierna egentligen inte åt när det gäller den procentuella volymandelen. Det är ungefär 30 % av biståndet som vi avsätter till det multilaterala biståndet. De partier som har mer pengar att röra sig med satsar naturligtvis mer på en del av organisationerna. Men i princip kan man säga att det faktiskt är samma organisationer som vi stöder. Och vi gillar så att säga samma organisationer. Och det är Befolkningsfonden, UNICEF, flyktingkommissarien och IPPF, som jobbar med familjeplanering. Folkpartiet vill se nya programländer, t.ex. Costa Rica. Vår uppfattning är den att Costa Rica är ett land som icke står på tur för att bli programland. Själva systemet med programländer är naturligtvis flexibelt i sig. Det är inte så, att vi absolut måste ha ett bestämt antal, vilket vi kommer att visa när det gäller beslutet beträffande Uganda som vi kommer att fatta litet senare. Costa Rica har faktiskt en relativt hög levnadsnivå. Det övergripande målet för vårt bistånd är ju att utrota fattigdomen. I dag har vi bra kanaler i Costa Rica. Bl.a. ger vi stöd till ett område i San José, där det kommer att uppföras nya bostäder. Det rör sig om ett slumområde och är ett mycket bra projekt. Ylva Annerstedt nämnde också ett indiskt projekt som ger effekt och som så att säga når fram. Självfallet skall vi fortsätta att stödja på det här området. Jag förmodar att hon bl.a. avsåg Landramarna skall naturligtvis inte vara alltför givna, och programlandssystemet är inte för alltid givet. Det kan förändras, men vi föreslår alltså att Uganda blir nytt programland, och där stannar vi. Ylva Annerstedt frågade också om insatser i Nepal. Till Nepal ger vi multilateralt bistånd, bl.a. genom Unicef och UNDP. Om situationen ändras är det möjligt att det kan bli diskussion om katastrofbistånd, men för närvarande kanaliserar vi genom multilaterala organisationer. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kristina Svensson efterlyste den moderata synen på det nya biståndsorganet, eller vad vi skall kalla det. Vi har en reservation i betänkandet och där skriver vi nu klart om vad vi anser. Att organisationen skall arbeta med affärsmässig prägel i syfte att åstadkomma en positiv utveckling av utvecklingsländernas näringsliv är bra, men vi tycker att det är olyckligt och felaktigt att den nya organisationen får ställning av myndighet. Vi skriver också, att man när man slutgiltigt prövar uppbyggnaden av organisationen, bör se om man inte i större utsträckning än vad som nu planeras kan frikoppla den från statlig verksamhet. Vi tycker att näringslivet skall delta i verksamheten i högre grad. Enligt vår mening bör även IMPODs ställning ytterligare övervägas. Vi skriver att det är bra om man eftersträvar ett så nära samarbete som möjligt med näringslivet och IMPOD, i synnerhet med

Herr talman! Kristina Svensson sade att det är nödvändigt med makroekonomiska analyser av uländerna. Jag håller med om detta och om att det behövs makroekonomiska åtgärder. Naturligtvis behövs det också sådant. Men det borde ha gått till på ett helt annat sätt än nu. Kritiken mot strukturanpassningsprogrammen är ju mycket omfattande. Den kommer från ett stort antal håll, bl.a. Unicef och Brundtlandrapporten. Vi skulle ha velat se mycket mjukare program. Det är märkligt att man hela tiden måste försvara de åtgärder som Världsbanken vidtar. Det förs ju också en intern debatt i banken. Flera personer har hoppat av. I fjol vid den här tiden hoppade en brittisk cheftjänsteman, Michael Irwin, av. Han sade att Världsbanken regelbundet överförde stora överskott. Han anklagade banken för inkompetens, arrogans och profitbegär på bekostnad av världens fattiga. Vidare var han orolig med anledning av bankens överdimensionerade byråkrati, slösaktighet, dåliga administration och som sagt obefogade arrogans. Personen i fråga är ju inte vem som helst utan en chef för bankens hälsovårdsavdelning. Budhoo från Grenada har skrivit en bok om det här. Han framhåller att det för tjänstemännen handlar om första klassens resor och nattklubbar i arbetet på att ruinera infödingarna i Afrika, Asien och på andra håll. De som är anställda i Världsbanken och Internationella valutafonden får varje dag en exklusiv, subventionerad lunch i New York som skulle kosta 30 dollar men som kostar bara 5 dollar. När det gäller miljöfrågorna kan man naturligtvis säga att det har blivit en viss tillnyktring och självkritik. Före jul fick vi en rapport från den svenske experten i naturresurshushållning professor Erik Arrhenius. Han hoppade av och avlossade en salva mot Världsbanken. Han sade att han inte alls har fått den respons eller den budget som krävs för att arbetet skall vara meningsfullt. Han vill inte vara med i banken som en vanlig handläggare och arbeta utan vetenskaplig kvalitet. Om 54 personer av bankens 4 000 anställda sysslar med miljöfrågor, kan man förstå att det är ganska svårt att få en ordentlig respons. Så här kan man gå igenom bankens verksamhet. Det är många vackra ord, men jag tror att det även i framtiden kommer att behövas stor vaksamhet och kritik av verksamheten. Jag tror att kritiken redan nu har betytt en hel del.
Herr talman! Även jag vill anknyta till strukturanpassningsprogrammen. Kristina Svensson sade att hon har sett exempel på att strukturanpassningsprogrammen har gynnat kvinnorna. Detta gör mig litet förvånad. Har vi inte sett många exempel på att just kvinnorna har drabbats av strukturanpassningsprogrammen? Det har naturligtvis i stor utsträckning varit fråga om att få i gång ekonomierna och se till att länderna kan betala tillbaka en hel del av skulderna till iländerna. På många håll har det varit tuffa tag, och vi har sett att just kvinnorna har blivit utslagna. Det skulle vara intressant att få veta var det finns exempel på att kvinnorna har gynnats av programmen.
Herr talman! Kristina Svensson sade att Världsbankens och Internationella valutafondens kommande program måste inriktas på kvinnor och på en god utveckling. Det får inte vara bara vackra ord, säger hon. Jag håller verkligen med henne. Vi skiljer oss kanske åt i fråga om bedömningen av huruvida det verkligen rör sig om en djupgående förändring när det gäller Världsbanken och Jag läser helt färska rapporter från u-länderna, t.ex. Third World Economics, som publiceras av ekonomer i u-länderna. I dessa rapporter förnekas att det i praktiken över huvud taget är fråga om en förändring. Kristina Svensson tycks förlita sig på Världsbankens egna påkostade rapporter. Men om det nu, Kristina Svensson, visar sig att Världsbanken inte är rätt aktör när det gäller att dirigera u-ländernas utveckling, är då Kristina Svensson villig att verka för att Sverige skall stödja u-länder som inte gör upp med Världsbanken och IMF? Skall vi kunna göra självständiga bedömningar och faktiskt gå in och hjälpa u-länder med strukturanpassningen på u-ländernas egna villkor? Det gäller alltså de u-länder som inte lyder
Herr talman! Jag konstaterar att Kristina Svensson avsiktligt missförstod min fråga. Hon svarade på varför man inte kunde göra Costa Rica till programland. Jag frågade inte varför man inte kunde göra det, utan jag frågade varför man skall prioritera Vietnam på bekostnad av demokratierna. Det är faktiskt så att Vietnam får 25 miljoner extra för att upprätthålla sin kommunistiska diktatur, medan Costa Rica och Filippinerna inte får någon väsentlig påplussning för att stödja de demokratiska strävandena. I betänkandet säger utskottet om Nicaragua -- det var det citatet jag inte hittade i mitt första inlägg: ''Kriget har avslutats, betydande framsteg gjorts vad avser mänskliga rättigheter och arméns storlek har reducerats avsevärt. Ett nödvändigt ekonomiskt reformprogram håller på att genomföras, men på grund av den bräckliga koalition av politiska partier den nicaraguanska regeringen baserar sitt stöd på har reformen inte kunnat genomföras i den takt som är önskvärd.'' Man har alltså haft ett år på sig att genomföra sitt reformprogram. Men Vietnam, som har haft 25--30 år på sig och hela tiden har fått inpumpat miljarder av svenska biståndsmedel, skall ha mera fastän det där inte tas ett enda steg i demokratisk riktning. Det är otillständigt och visar bara att regeringen favoriserar kommunistiska och socialistiska diktaturer på de demokratiska staternas bekostnad. Vi tog upp frågan om det multilaterala miljöbiståndet, och Kristina Svensson sade att vi gillar alla samma organisationer. Ja, det gör vi visserligen, men saken är ju den att socialdemokraterna, som varje år urholkar biståndet, naturligtvis inte har råd att satsa lika mycket på de angelägna områdena som vi har i folkpartiet liberalerna.
Herr talman! Låt mig börja med att rikta mig till Vietnam. I betänkandet, högst upp på s. 115, har utskottet formulerat sig så här: ''Biståndssamarbetet syftar till att ge stöd till det ekonomiska reformarbetet, för att därmed skapa gynnsamma förutsättningar för decentralisering och pluralism.'' Jag tolkar detta och den diskussion vi har haft i utskottet så att stödet till Vietnam naturligtvis är ett led i strävandena att åstadkomma demokrati och pluralism. Därför vidhåller vi det stödet. Marianne Samuelsson lyssnade kanske inte riktigt ordentligt. Jag sade så här: Strukturprogrammen handlar ytterst om att skapa sysselsättning, att ge människor arbete. Det är det yttersta syftet med dem, för att man skall få en hållbar och stark ekonomi i de här länderna. En av de åtgärder som det arbetas mycket konkret med är att betala bönderna för deras produkter. Nu är det så i uländerna att de flesta som ägnar sig åt jordbruk är kvinnor, och på det sättet får de faktiskt del av biståndet genom att de får inkomster. Det var tankegången. I de tidigare strukturprogrammen var det i väldigt stor utsträckning kvinnorna och barnen som drabbades av konsekvenserna, när man skar i subventionerna inom den offentliga sektorn, eftersom det innebar att man var tvungen att avgiftsbelägga skolgång och primärhälsovård. Självklart skall vi fortsätta att kritisera, om vi inte ser att man lever upp till sina vackra ord. Jag är glad att Bengt Hurtig säger att kritiken har gjort verkan och att man har ändrat färdriktningen. Det är ju det vi konstaterar just nu. Kritiken har varit avgörande för kursändringen, och vi känner alla till var kritiken har framförts. Inte minst har den framförts av de nordiska representanterna i bankens styrelse. Jag tänker då på den exekutivdirektör som vi har gemensam med de andra nordiska länderna. Jag vet att man där under en längre tid har agerat mycket kraftfullt. Inger Koch talade om det nya biståndsorganet. Det var bra att vi fick klarläggandet att det är associationsformen som ni är tveksamma till. En grupp inom departementet arbetar just nu för att komma fram till vilken associationsform som är den mest lämpliga för det här organet, om det skall vara en myndighet eller om det skall vara en stiftelse.

Herr talman! Vi vidhåller stödet till Vietnam, sade Kristina Svensson. Ja, det gör vi också, på en något lägre nivå. Vi tycker faktiskt att 225 milj.kr. räcker. Vi anser att det är fel att ge extra premier till diktaturer som håller oliktänkande fängslade och internerade och som gör ständiga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Kristina Svensson tror väl inte att terrorn och övergreppen är mindre i Vietnam än de är i Kenya, och i fråga om Kenya har man beslutat sig för att dra ner ramen. Vi tycker att det skall gå stöd till Vietnam, till demokratiskt utvecklingsarbete, men vi tycker inte att det skall ges några extra premier, extra påplusningar på ramen, när det inte kan skönjas någon utveckling i demokratisk riktning. Det finns ju nu länder som gör mycket betydande ansträngningar i den vägen. I Filippinerna t.ex., som är ett av världens fattigaste länder, försöker man bevara och vidareutveckla det samhällsskick man har med en demokratiskt vald regering. Det är bara att konstatera att folkpartiet liberalerna prioriterar att inom en given ram ge pengar åt dem som strävar mot demokrati, länder som försöker ge sina medborgare demokratiska fri och rättigheter, framför att, som socialdemokraterna gör, prioritera kommunistiska diktaturer som inte tar några steg mot en demokratisk utveckling.
Herr talman! Det var väl det jag misstänkte, att det inte gick att ta fram några exempel på strukturanpassningsprogram som hade direkt gynnat kvinnorna. Att jordbrukssatsningarna gynnar kvinnorna är väldigt tvehågset. I Burkina Faso går det möjligen att se att man har lyckats behålla ett jordbruk som har varit sysselsättningsanpassat till kvinnor. Men på många håll har anpassningsprogrammen slagit ut kvinnorna, därför att man har utvecklat en teknik som har gynnat männen. Så det är väl inte så helt med satsningarna just på kvinnor. Betalningen är väl fortfarande tämligen dålig och bygger fortfarande på att i-länderna i väldigt stor utsträckning styr och ställer med u-länderna. U landsbefolkningens egna självtillitsmöjligheter är ytterst små.
Herr talman! I fråga om Vietnam kunde Kristina Svensson också ha sagt att USA håller på att ompröva sin inställning till den s.k. kommunistiska diktaturen, som Ylva Annerstedt pratar om, och är berett att starta ett samarbete. Då finns det kanske anledning för folkpartiet också att så småningom ändra sig. När det gäller att rädda jobben åt bönderna i tredje världen genom Världsbankens program får åtminstone jag information om att det kan gå till så att man avskedar tusentals lantarbetare och sätter in några få som i ett för u-landet högteknologiskt kemiskt jordbruk kör traktorer. De som tidigare hade jobb som lantarbetare blir arbetslösa och blir helt enkelt utan inkomster, medan de som kör traktor får rätt rejält betalt. De som då blir arbetslösa borde åtminstone få en jordbit, så att de kunde odla sin egen mat, som de har gjort tidigare, men i stället skall jordbruksprodukterna gå på export. Jag kallar inte det någon ökad inkomst för bönderna. Det kan vara en kraftigt ökad inkomst för 5 % av bönderna, medan 95 % förlorar sina inkomster. Man måste alltså analysera vad som ligger bakom den vackra statistik som Världsbanken ibland redovisar.
Herr talman! Det är bra att man nu överväger asociationsformen för den nya myndigheten, men vi anser att IMPODs ställning bör ytterligare övervägas. Framtiden får väl visa om man skall sära ut IMPOD och göra det till en självständig myndighet eller om det skall uppgå i Grossistförbundet, som det ju nära samarbetar med.
Herr talman! U-länderna håller just nu på att genomföra de strukturanpassningsprogram som blivit så fruktansvärt kritiserade. Det är de som håller på att implementeras. Man har även egna idéer. Det finns u-landsekonomer både i Afrika och på andra håll som har idéer om hur man skall kunna ändra sin struktur på ett annat sätt och anpassa sig till sina egna förhållanden, till syd-syd-samarbete och till en utveckling på ett annat sätt än vad som passar de nyliberala ekonomerna i världsbanken. De är oerhört influerade av en viss ekonomisk teori. Kristina Svensson hade inte tid att svara på min fråga. Därför vill jag upprepa den. Om nu uländerna bestämmer sig för att inte underteckna ett nytt avtal med världsbanken, är Kristina Svensson då villig att arbeta för att Sverige bilateralt skall kunna stödja ett sådant u-land? Då kan de få ordna sin utveckling efter egen modell och inte vara tvungna, för att få sin ekonomi ordnad när det gäller skuldomsättning, gå in för världsbankens metoder?
Herr talman! När det gäller det nya biståndsorganet har utskottet också klart markerat i sitt betänkande att IMPOD bör behålla sin identitet. Det bör även behålla sitt namn. Detta har naturligtvis att göra med att IMPOD, som gör ett mycket gott arbete, är inarbetat i de länder man arbetar med. Detta har vi skrivit klart och tydligt om i betänkandet. När det gäller Ylva Annerstedts kommentar om Vietnam är det väl bara att konstatera att folkpartiet och socialdemokraterna skiljer sig i fråga om ramen till Vietnam. Vi hoppas och tror på en utveckling som leder mot demokrati i Vietnam. Vi kan väl inte heller glömma bort vilka erfarenheter det här landet har bakom sig. Det är svårt att föra den här diskussionen eftersom jag känner att vi inte når fram till varandra, Marianne Samuelsson. Jag har rest ganska mycket, bl.a. i Afrika, och verkligen försökt att tränga in i den här frågan som gäller strukturprogrammen. Det är synd att vi inte kan föra en saklig diskussion. Jag har kommit fram till den slutsatsen att de här programmen är nödvändiga att genomföra om man skall nå en hållbar ekonomisk utveckling och inte bli ständigt biståndsberoende. Den vackra statistik som Bengt Hurtig åberopar skall naturligtvis läsas kritiskt. Det är jag helt överens med honom om. Slutligen vill jag säga till Birgitta Hambraeus att Världsbanken till syvende og sidst är en utvecklingsbank. Det måste vi komma ihåg, och det måste vi kanske ibland påminna dem som arbetar i Världsbanken om. Det är en utvecklingsbank som skall arbeta för ekonomisk och social utveckling i uländerna och inte en ren formell bankinstitution.

Herr talman! Vi ser i land efter land hur biståndet från en regering till en annan regering ofta gör mer skada än nytta. Biståndet som ges till t.ex. Etiopien, Vietnam och Tanzania har stärkt den sittande regimen och bidragit till att de fattiga blivit ännu fattigare. Såvitt jag kan förstå finns det inte någon enda diktator eller statschef som frivilligt underminerar grunden för sin egen makt. Inte ens statschefen i Tanzania, hur trevlig och förtjusande han än må vara i privat umgänge med biståndsministern. Ett flertal experter, såväl svenskar som andra, har pekat på hur dåligt vissa biståndsformer fungerar. Det gäller både multilaterala och bilaterala biståndsformer. Den hjälp som kommer fram är den som ges i form av katastrofbistånd och det bistånd som ges via organisationer av olika slag, t.ex. Lutherhjälpen, Diakonia, Röda korset osv. Det biståndet lämnas direkt till nödställda fattiga människor. Den hjälpen kommer verkligen fram till dem som behöver hjälp och till dem som vi vill hjälpa. I Sydamerika erhåller Nicaragua bistånd via SIDA som s.k. programland. Sveriges övriga biståndsverksamhet i Centralamerika ges via anslaget Regionala insatser i Centralamerika. Det bistånd som ges till programländer fungerar inte särskilt bra. Däremot är projektinriktade bistånd flexiblare och kan anpassas till den allmänna samhällsutvecklingen i det aktuella landet. I Latinamerika har demokratin vuxit sig starkare sedan mitten av 80-talet. Det är angeläget att Sverige understöder denna utveckling och processen mot fred och marknadsekonomi inom hela regionen. Stödet till Nicaragua bör också ges via anslagsposten Regionala insatser i Centralamerika. Under år 1990 tillsattes för första gången en regeringen som valts på ett demokratiskt sätt i Nicaragua. Den pågående demokratiska utvecklingen ger nya och bättre förutsättningar för att biståndet skall kunna bli effektivt. Bistånd till regionala samarbetsprojekt bidrar till att få ett öppnare samarbetsklimat och till frihandel mellan länderna. Vidare används stödet till att främja fredssträvanden, demokratisering, respekt för mänskliga rättigheter, ekonomisk återhämtning m.m. Anslaget till regionala insatser i Centralamerika bör därför höjas till 300 milj.kr. Jag yrkar därmed också bifall till reservation nr 106. Cuba får svenskt bistånd via SAREC och BITS. Det biståndet anser vi bör avbrytas omedelbart. Landet är en enpartistat där endast ett parti, det kommunistiska, är tillåtet. Politisk förföljelse av oliktänkande är vanlig och yttrandefrihet finns inte. Cuba är ett av de få länder i Latinamerika där man inte kan se några tecken på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det verkar tvärtom som om regimen nu stärker sitt totalitära grepp över landet. Herr talman! Ett fortsatt bistånd till Cuba anser vi därför vara helt oacceptabelt.

Herr talman! Jag tänker ägna mitt anförande i huvudsak åt barnens situation i världen. Då är det naturligt att börja med det som nyligen inträffade, nämligen att vi fick en konvention om barnens rättigheter. Vi trodde länge att också barnen hade ett skyddsnät i de konventioner som redan fanns när det gällde mänskliga fri och rättigheter. Så var ju inte fallet. I dag vet vi med ännu större klarhet att barn i världen far illa trots att vi nu har en barnkonvention som har fått ett mycket starkt stöd snabbare än någon annan konvention tidigare har fått i från ett stort antal länder, över 70 för närvarende. Barnkonventionen har alltså fått ett betydelsefullt politiskt stöd. Därtill kommer också den deklaration och det aktionsprogram som antogs vid det barntoppmöte som ägde rum i New York i september 1990. Då samlades fler är 70 stats och regeringschefer för ett massivt stöd för en förbättring av barnens villkor i världen. Man vill universellt stärka barnens rättigheter. Sveriges regering har varit mycket aktiv i de här sammanhangen, det skall sägas. Det var därför med en viss besvikelse som jag tog del av budgetpropositionen i vintras och läste biståndsavsnittet. Där fanns mycket få av alla de här utfästelserna. Nu har vi i utskottet fått veta att ett stort arbete pågår. Jag nöjer mig med det, med förhoppningen att det i nästa budgetproposition kommer att stå mycket tydligare vad regeringen gör och vad olika myndigheter gör för att förbättra barnens villkor i världen. På samma sätt som enprocentsmålet är av stor betydelse för hur andra ser på sina förpliktelser, ser man också på hur vi följer upp de åtaganden vi gjort när det gäller konventionen om barnens rättigheter. Det gäller även de utfästelser som gjordes vid barntoppmötet. Sverige har en stor och viktig uppgift i det här avseendet. Utskottet har mycket tydligt sagt att det här skall följas upp, och visst arbete har ägt rum. Jag ser med förtröstan på framtiden. Rädda barnens grundare, Eglantyne Jebb, uttryckte för 70 år sedan: Det är barn som betalar det högsta priset för vår kortsiktiga ekonomiska politik, för våra missgrepp och våra krig. Detta äger en kuslig sanning även i dag. Man frågar sig vad som har hänt under de här 70 åren när det gäller barnens villkor. Visst finns det ljuspunkter, som Viola Furubjelke nämnde tidigare, men det finns också så mycket lidande, så mycket nöd bland världens barn i dag. Kortsiktiga ekonomiska lösningar går mycket ofta ut över barnen. Detsamma gäller våld och krig, precis som Viola Miljöförstöringen är ett annat exempel; den drabbar barnen oerhört hårt. En dålig miljö, föroreningar, och psykisk oro hos mamman drabbar barnet redan i moderlivet. Det finns ett oupplösligt samband mellan kvinnors situation, flickors situation under uppväxttiden, och barnens situation. Även detta kom till uttryck vid barntoppmötet i New York i höstas. På ett glädjande sätt tog man upp just denna problematik, detta samband som faktiskt innehåller lösningen när det gäller att komma till rätta med orättvisorna i världen.

Det har sagts tidigare -- och det behöver upprepas -- att varannan timme dör lika många kvinnor vid förlossning eller graviditet som antalet passagerare i ett jumbojetplan. Det är alltså en pågående katastrof, dag ut och dag in, år ut och år in. Kommer vi inte till rätta med detta, så blir svårigheterna enorma för framtiden. Samtidigt vet vi att den här dåliga miljön ger upphov till undernäring, sjukdomar och handikapp -- tillsammans med mödrarnas situation. Vi har fått ett positivt svar på våra motioner i utrikesutskottet. Men uppdraget att inrätta den här professuren har man överlämnat till SAREC. Jag utgår nu från att professuren blir en realitet, så att den tillsammans med annan kunskap som finns inom våra biståndsorganisationer skall kunna stärka arbetet på detta område och bli vägledande också för andra biståndsorgan när det gäller de samband som det här är fråga om. Jag är väl medveten om att en professur inte löser hela problemet, men den är ett led i detta arbete. Miljön påverkar barnens hela situation. Vi vet att barn är mera känsliga för föroreningar än vuxna. Den växande kroppen är mera känslig och mera sårbar. Miljögifter kan anrikas i bröstmjölken. Det finns många exempel på hur barn far illa av den miljö som omger dem. På andra sidan Östersjön, i de baltiska länderna, finns det, enligt vad vi har fått veta genom undersökningar, städer där endast 8 % av barnen har fullgod hälsa. Detta är ett av skälen till att det är så oerhört viktigt att vi stöder barnen också i dessa länder, framför allt med miljöinsatser. Det blir ju här senare en diskussion om situationen i Baltikum och om de insatser som vi kan göra där. Jag vill, herr talman, återknyta till vad jag tog upp tidigare -- Eglantyne Jebbs uttalande att det är barnen som är de stora förlorarna när vi vuxna gör missgrepp. Vi har ju Gulfkriget i färskt minne. Det är en fasansfull situation som har följt i det krigets spår, på många olika sätt. I dag har vi anledning att påminna -- som har gjorts tidigare -- om kurdernas situation. Vi har också anledning att fundera över vad vi kan göra för de oskyldiga irakiska barnen. De är ju inte skyldiga till de övergrepp som Saddam Hussein har gjort. Mot bakgrund av den diskussion som har förts här i dag om att vi inte skall stödja diktatorer, vill jag säga: Självfallet inte. Men hur skall vi nå de oskyldiga barnen? Det är en fråga som det inte finns något enkelt svar på; jag har det i varje fall inte. Att lämna dem helt i sticket -- det är ingen lösning för de barnen. När det gäller barnen i flyktinglägren i Iran och Turkiet pågår ju ett arbete för att reda ut något av den katastrof som kriget har fört med sig -- och förbättrat situationen för barnen i dessa områden. Det finns också en annan sida av Gulfkriget, nämligen den fruktansvärda påverkan som det haft för de fattiga länderna. Det är faktiskt de fattiga länderna som får betala priset för kriget. Det redovisas ju att deras ekonomier har försämrats på ett katastrofalt sätt på grund av den situation som Gulfkriget har åstadkommit. Minst 40 utvecklingsländer, klassade som låginkomst eller medelinkomstländer, står inför motsvarigheten till en naturkatastrof till följd av kriget. Ett land som ligger mycket nära själva krigsområdet, Jemen, har fått bära en mycket tung börda på grund av de ekonomiska förhållanden som har följt i krigets spår. Jordanien är ett land som har blivit ännu hårdare drabbat. Men även länder söder om Sahara har drabbats på olika sätt på grund av de ekonomiska problem som detta krig har åstadkommit. Många frivilligorganisationer vädjar därför om ökat stöd för dessa länder. Det är viktigt att den rapport som har lagts fram om situationen för många av våra biståndsländer, och även andra länder, tas på stort allvar. Vi måste fråga oss: Vad kan vi göra för framtiden för dessa länder, så att inte de allra fattigaste ännu en gång skall få betala det högsta priset för vad andra har åstadkommit? I Afrika pågår en katastrof varje dag, i likhet med den som jag nämnde tidigare, när det gäller kvinnornas situation -- i Afrika liksom på andra håll i världen. I Afrika pågår för närvarande en svältkatastrof. Krigssituationen i ett Etiopien och på Afrikas horn har lett till en fruktansvärd utsatthet för många människor. 12 000 barn dör varje dag i Afrika, alltså 4 368 000 barn per år. Den här situationen ger mycket få rubriker. I denna sal är vi rätt medvetna om läget. Men under de senaste åren har vi inte så ofta kunnat följa denna situation i TV. Det har hänt några gånger, kanske något mera på senare tid, men det har varit alldeles för litet för att världssamfundet riktigt skall reagera och satsa när det gäller det som händer i Afrika. Vart och ett av de 12 000 barnen som dör varje dag i Afrika har ju ett människovärde, precis som våra barn. Vi kan inte stillatigande åse denna katastrof. Stora insatser måste till för att förbättra situationen för de här barnen. UNICEF har uppskattat att kostnaden för att nå de mål som barntoppmötet satt upp skulle vara 110 miljarder per år fram till år 2000. Men den här summan gör världen av med för krigsändamål på tio dagar. Hur skulle det vara om man satsade på barnen i världen med samma effektivitet och samma kraft som man satsade för militära ändamål i Gulfområdet? Världen skulle se annorlunda ut framöver, om den effektiviteten och den snabbheten fick komma till uttryck världssamfundet. Ett faktum är att det i FN-stadgan, artikel 50, föreskrivs att medlemmar som påverkas av beslut i säkerhetsrådet skall kompenseras. Jag återkommer här till påverkan utanför Gulfkrisens område i de fattigaste länderna. FN har ett ansvar. Jag skulle vilja ställa en fråga till biståndsministern, som jag beundrar för att hon har suttit här hela dagen -- jag instämmer i Alf Wennerfors hyllningslåt. Katastrofinsatserna fungerar inte riktigt som de borde. Min fråga är: Vad är biståndministern beredd att göra för att stärka beredskapen för katastrofer? De kommer ju oftast inte överraskande. Kriget pågick visserligen inte så lång tid, men vi kunde faktiskt inse vad efterbörden skulle bli. Vad gör man alltså i regeringen för att förmå FN, eller FNs organ att verkligen få till stånd en organisation som har en beredskap att rycka in när man vet att det blir slut på ett krig och att en katastrofsituation på ett eller annat sätt kommer att vara för handen? Det är ju egentligen ingen överraskning att man får en svältkatastrof i Afrika. Den är förutsebar, den kommer med en viss regelbundenhet. Även här borde ett förberedande arbete vara utfört, så att den ena handen visste vad den andra gjorde -- också att man var där i tid. I dag har vi exemplet i Bangladesh. Även där är en katastofsituation förutsebar med de geografiska och topografiska förhållanden som är för handen där. Den nedhuggning av skogar som ägt rum i Himalyaområdet gör att det blir översvämningar. I det här fallet har det skett i samband med en orkan. Vi måste i Världssamfundet ta ett större ansvar för att i tid kunna ingripa i katastrofsituationer och att rädda barn till livet. Till Eva Björne, som nu har gått, vill jag säga följande. Katastrofinsatser skall vara effektiva. Men en katastrofinsats får aldrig innebära slutet. En katastrofinsats måste alltid innebära en början på något långsiktigt. Människor skall inte bara överleva. Människor och framför allt barn måste få leva ett värdigt liv. Det är min förhoppning för framtiden att barnens situation i Världssamfundet skall få ett betydligt större utrymme. Vi säger ofta att barnen är framtiden. Men ofta är det som Eglantyne Jebb har sagt, att det är de kortsiktiga bedömningarna som får råda. De långsiktiga insatserna glöms lätt bort. Låt oss bli litet mera insiktsfulla inför framtiden -- för barnens skull.

Herr talman! Jag vill instämma i vad Karin Söder så klokt har sagt. Jag tror att det är många av oss som vill göra det. Karin Söder ställde en fråga till mig. Det är naturligtvis en fråga som också sysselsätter mig mycket. Hur skall världssamfundet bli bättre på att svara snabbt och effektivt när katastrofer uppstår? Hur skall samfundet bli bättre på katastrofförebyggande verksamhet? Det har blivit något bättre. Det gäller naturkatastrofer, för vilka man utarbetat ett ''early warning system'', som i förväg kan varna oss om naturkatastrofer. Vidare handlar det om resurser. Problemet i dag är att allt fler katastrofer framkallas av människor, dvs. det är inte fråga om naturkatastrofer. Vi lärde oss i höstas mycket om de brister som finns i FN-systemet när det gäller katastrofsamordning. Jag var mycket kritisk mot hur olika delar av FN systemet fungerade i höstas i samband med krisen i Gulfen. Samordningen har blivit litet bättre nu när det gäller nästa fas i Gulfkrisen, nämligen flyktingkatastrofen. Generalsekreteraren utsåg ganska tidigt som ledande organisation UNHCR. Men ändå fattas mycket. Vi kan i vår analys av FN-systemet -- en sådan analys pågår just nu -- tillsammans med de nordiska länderna se på samordningen och koordineringen och se till att det inte blir dubbelarbete. Statssekreteraren för utvecklingsfrågor är i denna vecka i New York och Washington för att diskutera dessa frågor bl.a. med FN-myndigheter. Resultatet kommer att presenteras i Sverige nästa vecka. Jag tror att det finns mycket att göra här. Men jag tror också att det är viktigt att framhålla att det faktiskt är FN som tar på sig arbetet. Katastrofer av denna storlek kan bara en global organisation klara av.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för det positiva svaret. Den lärdom som vi har fått i världssamfundet, när det helt eller delvis blivit ansvarigt för krigföring, gäller också för att skapa ett större samordningsansvar för katastrofinsatser. Det är oerhört viktigt. Jag vill passa på att yrka bifall till vår reservation där vi föreslår ökade resurser för katastrofinsatser. Behovet är mycket stort från tid till annan. Det gäller reservation 114.

Herr talman! Jag vill också instämma i det Karin Söder har sagt när det gäller katastrofer runt om i världen och kriget i Mellanöstern. Jag vill erinra om att vi i januari när vi diskuterade den s.k. FN-insatsen, som många i FN i dag inte vill kännas vid, var entusiasmen stor för att insatsen var nödvändig. Vi varnade och pekade på de miljökatastrofer och de mänskliga lidanden som skulle följa i krigets spår. En sådan katastrof, på grund av det myckna körandet av militära fordon och bombningarna, har bidragit till att det fastare skiktet som finns i öknen lösts upp, och det gör att det nu finns betydande risker för sandstormar som kan dra in över bebyggelsen i Irak. Det kan drabba de människor som redan har fått sin infrastruktur sönderslagen ännu hårdare än vad som redan har skett. När vi tar en del av ansvaret för att dra i gång ett sådant krig, är det faktiskt i högsta grad människan som är ansvarig för katastroferna. Man borde redan då planera för de insatser som man vet blir en nödvändig följd av en sådan katastrof. Vi i vänsterpartiet hade helst sett att möjligheterna med fortsatta sanktioner hade prövats.

Fru talman! Låt mig säga att jag tar till mig det faktum att mer än dubbelt så många kvinnor som män har anmält sig till debatten i detta ärende. Även i den närvarande församlingen är kvinnorna i majoritet. Det är en markering av att frågor av global signifikans är väsentliga. Fru talman! Jag menar att det på sikt måste vara vårt mål att avveckla biståndet fullständigt. Först måste dock vår målsättning vara att avveckla behovet av biståndet. Jag tänker på den gamla fabeln, där vår hjälte står vid en flod och en drunknande kommer flytande nedför floden. Vår hjälte, som är en bra simmare, hoppar i och räddar den drunknande. Strax därefter kommer ännu en kropp nedför floden. Denne drunknande räddas också av vår hjälte. När den tredje drunknande kommer flytande nedför floden misstänker vår hjälte att någonting möjligtvis kan vara fel. Mycket riktigt, ovanför flodkröken, uppströms, står en elak buse och kastar i folk. Vår hjälte har upptäckt att det kanske är roten till det onda som skall angripas. Jag vill inte beteckna Världsbanken som den elake busen i den här fabeln, utan det är snarare den abstrakta skuldbördan. Vi ger bistånd till världens fattiga länder. Det biståndet är i många fall inte så stort som den ränta dessa länder betalar till i-världen. Förhållandet är fullständigt omoraliskt. Det är också farligt. För en värld som skall leva i fred på lång sikt kan detta inte fortsätta. Vårt väsentligaste angrepp måste gälla skuldbördan. Alla krafter måste sättas till för att lösa det problemet. Fru talman! Vi har i en motion föreslagit ett skuldbördesbyte av mer okonventionellt slag. Sådana byten som hittills har förekommit, och som har varit framgångsrika, har varit byten av skuldnedsättning mot naturvärden. I Costa Rica och flera andra länder har åtgärder vidtagits i naturvårdssyfte mot nedsättning av skuldbördan. Det har gått till så, att frivillig organisationer och naturskyddsorganisationer har köpt in ''begagnade skulder''. Man har återlöst skuldpapper mot att regeringarna har förbundit sig att skydda områden. Vi känner till dessa metoder. De är beprövade. Det vi har föreslagit är en något annorlunda metod, nämligen att man skulle angripa de starka militära upprustningar som har gjorts. I många av dessa utvecklingsländer går en mycket stor budget just till kostnader för vapen. Man skulle i så fall byta vapenskrotning mot skuldnedskrivning. Det är inte ologiskt, eftersom många av skulderna har uppkommit i samband med att vapen har köpts in och upprustning gjorts. Det är givet att dessa länder menar att deras vapen har en funktion. Man måste titta på den regionala balansen. Närliggande länder måste samtidigt göra en sådan nedrustning. Givetvis skall detta också följas av nedrustning i ivärlden. Men den frågan hör hemma i andra betänkanden. I det här fallet har vi föreslagit en metod. Den har avvisats av utrikesutskottet, såvitt jag förstår utan någon särskilt bra motivation. Jag hoppas att framtida utrikesutskott skall kunna diskutera den här metoden litet djupare och kanske komma fram till ett annat ställningstagande.

Herr talman! Sverige är en av de största bidragsgivarna i världen när det gäller att stödja familjeplanering. Sverige har också under ett antal år ökat anslagen både till UNFPA och IPPF och det betyder mycket för dessa organisationer. Jag hoppas att detta kan fortsätta även i kommande budgetar. Men det är också viktigt att familjeplanering kommer med i det bilaterala biståndet. Det gäller att få de mottagande regeringarna att förstå behovet av familjeplanering i sina nationer. Världens befolkning är i dag ca 5,3 miljarder, och det föreligger en risk, om inget görs, för att en fördubbling eller t.o.m. en tredubbling kan komma att ske nästa år. Att sätta upp mål för familjestorlekarna, som man t.ex. har gjort i Kina och Indien, leder till minskat antal barn i familjerna, även om man inte når målet. Det är viktigt att få hela nationen att ställa upp. Det gäller därför att få med far och morföräldrar och se till att deras förhållanden på ålderdomen kan ordnas, så att de inte blir beroende av att ha för många barn. Det är därför viktigt att Sverige vid all biståndsgivning arbetar för att få mottagande regering att inse behovet av familjeplanering och behovet av att förbättra situationen för kvinnorna. I denna satsning måste ingå utbildning av både män och kvinnor. Männen måste vara medvetna om att de också har ett stort ansvar när det gäller familjeplaneringen. Det är de fattiga, outbildade kvinnorna som har de flesta barnen och de tyngsta jobben. I u-länderna är det bara ca 51 % av kvinnorna som kan läsa och 72 % av männen. Därför måste de preventivmedtoder som används vara enkla att tillämpa. Men det är också viktigt att en utbyggnad av mödra och barnhälsovården sker, så att de barn som föds verkligen överlever. Fru talman! Jag har i en motion, Ub515, tillsammans med några andra socialdemokrater föreslagit att en professur i internationell mödrahälsovård inrättas. Först vill jag säga att jag är glad åt att motionen i år har blivit överflyttad till utrikesutskottet från utbildningsutskottet. Detta har medfört en mycket positiv skrivning och en förståelse för behovet av en sådan professur. Det saknas i dag en institutionell bas i Sverige vad gäller mödrahälsovård i u-länderna. Därför är det svårt att bedriva tillfredsställande konsultverksamhet, forskning och undervisning här. SIDA, frivilligorganisationerna och andra biståndsgivare har regelbundet behov av konsulter för att utvärdera och förbättra mödravårdsbiståndet. Behovet av ett svenskt obstetriskt kunnande när det gäller biståndsverksamheten, utbildningen och forskningen är stort. U-landskvinnornas hälsosituation, vilken på ett avgörande sätt är knuten till barnens överlevnad, ägnas liten uppmärksamhet, trots att barn och kvinnor i reproduktiv ålder utgör ca 70 % av alla människor i tredje världen. Kvinnorna står närmast sina barn. Omsorg, amning, hygein, förståelse och motivation är avgörande för barnens hälsosituation. Kvinnornas egen hälsa blir då av avgörande betydelse. Närmare 70 % av tredje världens kvinnor får aldrig kontakt med mödravård, förlossningsvård eller hälsovård över huvud taget i samband med graviditet och barnsäng. Släktingar, traditionella medicinmän och andra lekmän utsätter ofta dessa kvinnor för livshotande ingrepp i brist på rimlig hälsovård under hygieniska betingelser. kvinnor, dör varje år i graviditets och förlossningskomplikationer, vilka varit möjliga att förebygga i nära nog samtliga fall. Detta motsvarar en jumbojetkatastrof, med 250 kvinnor ombord på planet, var fjärde timme dygnet runt och året om. Barn till kvinnor som omkommit, i graviditets eller förlossningskomplikationer, löper ca 95 % risk att dö innan de uppnått fem års ålder. Till detta skall läggas spridning av HIV/aids, som är mycket omfattande i u-länderna. T.ex. 40 % av alla nyfödda i Uganda har HIV-smitta, förutom andra Först under de senaste åren har en opinion i iländerna börjat växa fram som tagit fasta på dessa fakta och sålunda belyst vår dåliga beredskap och vår bristande kunskap om realiteterna för ulandskvinnorna. Medan barnen länge varit i fokus för biståndet, har u-landskvinnorna mest varit målgrupp för barnbegränsande åtgärder. Nu träder bilden av u-landskvinnornas undermåliga hälsa klarare fram. Familjeplanering är en viktig del i en mer omfattande mödrahälsovård. Med mödrahälsovård menas i detta sammanhang hälsovård för den gravida kvinnan, för kvinnan under förlossning, för den ammande kvinnan och för kvinnan med små barn. I Sverige finns det inte någon sammanhållen sakkunskap på detta område. Men några svenska läkare har genom personliga forskningsinsatser i uland gjort området känt och även väckt ett intresse för internationell mödrahälsovård. En förutsättning för ett växande svenskt engagemang på detta område är att betingelser skapas i Sverige, så att denna resursbas kan tryggas. Detta skulle kunna, som vi framför i vår motion, ske genom att en institution byggs upp för att stimulera forskning och kunskapstillväxt på området. Att det lönar sig att satsa på mödrahälsovård framgår av det faktum att Sverige för hundra år sedan hade samma höga dödlighetstal vid förlossningar som Bangladesh har i dag. Genom att bygga upp en särskild bas i Sverige skulle vi kunna göra stora insatser för mödrahälsovården i u-länderna. Vi anser att en forsknings och undervisningstjänst på professorsnivå bör inrättas i syfte att möjliggöra en samlad svensk satsning på u-landsinriktad forskning och forskarutbildning inom mödrahälsovården. För att få ut så mycket kunskap som möjligt är det angeläget att ämnesområdet knyts till en svensk klinisk institution för obstetrik och gynekologi samt att klinisk verksamhet utgör en del av professuren. Ett skäl till att detta är angeläget är att utländska ulandsforskare som i framtiden skall kunna ge forskarutbildning i sitt hemland, med stöd från företrädare för ämnesområdet i Sverige, nästan alltid är kliniskt verksamma läkare. Syftet med en sådan tjänst är således att utveckla och värdera metoder för att förbättra kvinnors hälsa i u-land -- med särskild tonvikt på kvinnors hälsa i samband med graviditet, förlossning och amningsperiod. Med hänvisning till det anförda yrkar jag i dag bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Men jag vill understryka att jag återkommer till riksdagen med nya motioner ända fram till dess att professuren är inrättad -- detta inte för min egen skull eller för professorns skull utan med tanke på de utsatta kvinnorna i tredje världen som behöver allt vårt stöd.

Fru talman! Ni i folkpartiet anser er tydligen ha mycket gott om pengar för dessa ändamål. Jag skulle också gärna vilja höja anslaget. Men jag vet hur Sveriges ekonomi ser ut. Regeringen har höjt bidraget till både UNFPA och IPPF. I Europarådet håller jag för närvarande på med en rapport om UNFPAs verksamhet avseende 1990. Som jag tidigare har sagt är Sverige en av de största bidragsgivarna. Det är endast Tyskland, Holland och Norge som står i paritet med Sverige. När jag är ute och reser känner jag alltid stolthet över Sveriges generositet i dessa hänseenden. Jag skulle vara mycket glad om ni i folkpartiet och övriga partier kunde påverka era kamrater i andra länder -- t.ex. i Finland, Storbritannien, Österrike, Belgien och Danmark -- så att det blir större bidrag. Det gäller verkligen att se till att så sker, så att FN får det stöd som behövs. Jag tycker att Sverige -- numera höjs ju det här bidraget varje år -- gör en stor insats. Med de räntekostnader som vi har i Sverige -- nu rör det sig om 60 miljarder -- och som vi får kämpa med efter den borgerliga regeringstiden är det inte särskilt lätt för regeringen att höja anslagen särskilt mycket. Ändå sker det en höjning varje år, och det tycker jag är mycket positivt. Men, som sagt, se till att era partikamrater i andra länder också kämpar för större biståndsanslag! Framför allt gäller det Storbritannien, som verkligen bidrar med små summor.

Fru talman! Charlotte Branting säger att vi sviker beträffande enprocentsmålet. Men det kan jag inte hålla med om. I stället ökar vi ju anslagen varje år. Det har vi gjort under ett flertal år. För några år sedan stod det emellertid stilla när det gäller anslagen. Under ett par års tid återkom Iris Mårtensson och jag med motioner i det här sammanhanget. Det har lett till ökade anslag. Jag är glad över det stöd som kommer från andra partier. Men med tanke på läget i dag tycker jag att regeringen i det här skedet har gjort allt som varit möjligt att göra. I nämnda rapport trycker jag på detta med att det är viktigt att andra länder ökar sitt bistånd. Det får ju inte vara så, att enbart vissa länder skall bära den stora bördan. Alla i-länder måste delta i det sammanhanget. Jag tänker då bl.a. på Storbritannien. Där har man verkligen skäl att öka sitt bidrag.

Herr talman! I går kl. 23.05 i Estoril utanför Lissabon undertecknades en överenskommelse om någonting som skulle kunna bli ett fredsfördrag i Chitunda och Luandaregeringens talesman Lopo do Nascimento. Detta kan förebåda slutet på ett 16 årigt krig, som i sin tur har föranlett motioner i sju år i Sveriges riksdag från en grupp moderater som sedan har kunnat se hur vår utrikeskommitté och representanterna i utrikesutskottet med framgång har fört fram samma syn som i motionerna. Inbördeskriget har alltså rasat sedan 1975, då den nuvarande regimen med kubanska legoknektars hjälp grep makten. Sedermera trappades det hela upp. Som mest deltog 55 000 kubaner, och en enorm vapeninsats gjordes från Sovjetunionen. Sveriges attityd till Angola var när vi över huvud taget blev medvetna om vad som hände där nere ganska skrämmande. Det hörde till vanligheterna att både utrikesministern och kabinettsekreteraren, när frågan över huvud taget bringades på tal, uttryckte sig i skymfande ordalag om Unita -- banditer och terrorister var invektiv som hörde till de vanligheter som man vräkte ur sig. Delvis får det väl skyllas på okunnigheten. Men i varje fall efter 1987 tonade man ner språket och nöjde sig med att i vanlig socialdemokratisk ordning visa sin solidaritet mot kommunistregimen i Luanda. Jag skall inte gå in närmare på bakgrunden utan bara konstaterar att det svenska biståndet framför allt har koncentrerats på frisk och hälsovård. Men det talas också om lastbils och bussrehabilitering. Det skulle vara ett annat uttryck för reparation av sådana lastbilar som skjutits sönder av Unita i kriget, med andra ord direkt hjälp till regeringssidan. Under tidernas lopp har ungefär 6 500 Skanialastbilar kunnat frakta kommunistsoldater från och till fronten nere i Angola. Det talas också om kommunikationsutrustning, men jag har inte exakt klart för mig om den har använts i kriget eller inte. Vi motionärer har fört fram krav på att Sverige skall upphöra med det ensidiga biståndet till en kommunistisk vålds och terrorregim. Vi har efterlyst humanitär hjälp till hela Angola, till bägge sidor. Man har hoppats sedan 1989 att freden skulle stå för dörren. Unita har hela tiden sträckt ut handen och visat att förhandlingsvilja finns. Den 22 Santos och Jonas Malheiro Savimbi, Unitas ledare, varandra handen. Men det blev ingenting av det för den gången. I stället satsade kommunisterna på en storoffensiv i Mavinga som varade från december 1989 ända fram till maj förra året, en av de största drabbningar som någonsin förekommit i denna del av Afrika. När kommunisterna hade besegrats blev det dags för nya förhandlingar med USA, Sovjet och Portugal som medlare. Detta är dessa som nu har resulterat i denna första överenskommelse, som man så innerligt hoppas kommer att hålla. Men vad händer nu under den närmaste tiden? Jo, för det första skall både Luanda och Jamba acceptera de avtals om ingåtts före den 15 maj, och det skall man ha meddelat till den portugisiska medlaren. För det andra skall Savimbi och dos Santos underteckna ett eldupphöravtal i slutet av maj i Portugal. Savimbi planerar att besöka Luanda i juli. Sedan skall fria val äga rum mellan september och november 1992, fria val av en ny president och ett nytt parlament. MPLA och med USA, Sovjet och Portugal som observatörsnationer skall utarbeta de närmare riktlinjerna för både valet och upprättandet av en nationell och politiskt neutral armé. Eldupphör avtalet och upplösningen av de militära förbanden skall övervakas av en gemensam kommission som förutsätts biträdas av FN. Det finns alltså goda förhoppningar att man nu äntligen skall kunna nå freden. Tyvärr är Sveriges anseende i Angola ganska skamfilat på grund av det ensidiga ställningstagandet. Men kanske är man nu på god väg att reparera detta. I varje fall kunde jag till min glädje höra att den svenska ambassaden i London var representerad av ett ambassadråd vid den middag som doktor Savimbi gav för ett stort antal västerländska ambassadörer och regeringsföreträdare den 29 april. Detta är kanske klokt. Vi har sett hur det har gått i Kap Verde och Sao Tomé, där de kommunistiska regimerna sopats undan. Mycket talar för att samma sak kan ske också när det gäller de fria valen i Angola. Mycket talar för att Angolas nästa president heter Jonas Hur har det då gått med de yrkanden som vi har ställt i vår motion? För det första har vi yrkat på att biståndet först borde utgå när positiva resultat har uppnåtts i fredsförhandlingarna. Det har nu skett, kan vi hoppas. För det andra yrkade vi på att Sverige borde bidra till fredsprocessen. Sveriges närvaro i fredsprocessen har varit totalt obefintlig -- Sverige har inte bidragit på något enda sätt. För det tredje har vi yrkat på att den humanitära hjälpen bör utgå till hela Angola. Det är kanske detta som avses när man nu talar om geografisk breddning. Vi kan alltså konstatera att utrikesutskottet inte så där direkt har velat tillgodose våra yrkanden, men vi kan å andra sidan konstatera att verkligheten har korrigerat såväl utrikesutskottet som Sveriges riksdag. Därför finns det goda förhoppningar om framtiden.

Fru talman! Precis som förra året inträffar riksdagens östdebatt den 2 maj, vilket närmare bestämt är dagen före den 3 maj, alltså Polens historiska nationaldag som det under decennier var förbjudet att fira. För ett år sedan hade ännu bara knappt ett år gått sedan Solidaritets kandidater vann alla platser utom en i de fria valen till den nya polska senaten. Några få månader hade gått sedan de folkliga revolutionerna sopade bort de kommunistiska härskarna också i resten av det Sovjetkontrollerade Europa. Bara några veckor hade gått sedan de baltiska parlamenten hade proklamerat att de fria baltiska staterna hade återupprättats. Den debatt som fördes för ett år sedan även här i Sveriges riksdag speglade på många sätt hur yrvaken man här och var var inför den nya situationen. Många socialdemokrater tycktes utgå från att just socialdemokrati av svensk typ var precis det som folken i Östeuropa alltid hade önskat sig. Några inlägg var därefter. I den moderata partimotionen hade man föreslagit svenskt bistånd för att hjälpa de nya demokratierna att sänka skattetrycket -- utan en tanke på att man inte alls kan tala om skattetryck i västerländsk mening i planekonomier av sovjetisk typ. Dessutom ville man i samma motion varna östeuropéerna för att införa löntagarfonder. Det då ännu inte omdöpta svenska kommunistpartiet ansåg för sin del att vi från omvärldens sida inte skulle ägna någon särskild energi alls åt att hjälpa dessa länder att utvecklas till moderna marknadsekonomier. Det var ju inte alls säkert att man ville ha marknadsekonomi efter 40 års erfarenhet av motsatsen, var en något förbluffande tankegång som utvecklades. Nu har vi levt ännu ett år i den nya verklighet som skapades under 1989 och 1990. Tre inslag i denna förtjänar att särskilt betonas. För det första: Intresset för någon sorts kompromiss mellan den gamla kommunistiska planekonomin och normal europeisk marknadsekonomi är praktiskt taget obefintligt. Alla betydande politiker och nybildade partier, liksom den stora allmänheten, inser att det behövs ett fullständigt systemskifte -- inte till svensk, schweizisk, fransk eller tysk marknadsekonomi utan till de grundläggande institutioner och rättsregler som är gemensamma för alla länder som tillåter fri företagsamhet, fria fackföreningar och fri prisbildning på en fri marknad. För det andra: Det är fel att beskriva de f.d. östeuropeiska länderna som u-länder och föreställa sig att de behöver bistånd på samma sätt och av samma slag som våra traditionella biståndsländer. Vad vi möter i öst är, trots djup och förfärande nöd på många håll, snarare förhållanden som man kan förvänta sig i relativt utvecklade länder som har i decennier låsts in i ett omöjligt politiskt och ekonomiskt kommandosystem. Det som behövs utifrån är inte så mycket pengar som kunskapsöverföring samt att vi beslutsamt öppnar våra marknader för de nya produkter som dessa länders näringsliv kommer att producera och i förekommande fall redan producerar i dag. Kunskapsöverföring och annat kostar i och för sig pengar, men att jämföra detta med traditionellt svenskt u-landsbistånd är fel och vilseledande. För det tredje: Nyckelordet för politiker och allmänhet i samtliga nya demokratier är i dag ''tillbaka till Europa''. Precis som i Spanien och Portugal under 70-talet ser man i dag delaktighet i det demokratiska Europas samarbetsorganisation, från Europarådet till EG, som en livförsäkring mot sovjetisk revanschism eller mot andra hot mot den nyvunna demokratin till följd av den ekonomiska katastrofsituationen, av extrem nationalism eller av manipulationer från de just avsatta kommunistiska makthavarna. I Ungern har man redan antytt att man vill bli medlem i EG under 90-talet. Sannolikt kan Ungern, precis som Polen och Tjeckoslovakien, ansluta sig vid 90-talets slut. Detta ger en ytterligare dimension åt debatten om Sveriges kommande ansökan om medlemskap i EG. Numera råder i allt väsentligt enighet om inriktningen av det svenska östbiståndet. Det skall inriktas på kunskapsöverföring i syfte att bygga upp fungerande demokratier och marknadsekonomier. Särskild tonvikt skall inom ramen för detta läggas på miljövårdsinsatser. Krafterna skall koncentreras till Polen och Baltikum. Samarbete med det bistånd som ges bl.a. av EG och andra internationella organisationer skall eftersträvas. Man måste kanske ändå tillägga ''till sist'' när man säger att det numera i allt väsentligt råder enighet, åtminstone när det gäller Baltikum. Detta gäller inte bara biståndet utan över huvud taget den officiella svenska attityden. När jag som ny kom till riksdagen hösten 1988 var en av mina första upplevelser en kammardebatt om den då just inledda förändringsprocessen i Baltikum. Flera talare från regeringspartiet var utomordentligt oroliga för att ens medge att riksdagen uttalade den mycket blygsamma förhoppningen att förändringarna som hade inletts skulle kunna leda till positiva resultat. Även detta var alltför riskabelt. Därefter har det varit en period med konstiga uttalanden från regeringshåll, ohållbara undanflykter och märkliga manövrar än hit, än dit. Det är skönt att den här perioden nu förefaller ha tagit slut och att vi kan avge enhälliga betänkanden från utrikesutskottet och ställa oss bakom uttalanden i andra sammanhang, där alla de stora partierna står eniga. Med anledning av det betänkande som vi nu behandlar vill jag poängtera att vi från folkpartiet liberalerna hade velat se ytterligare 50 milj.kr. i bistånd till de baltiska staterna. Detta krav har behandlats i samband med hanteringen av ett annat betänkande, så det finns inte med här. Men det är värdefullt med en markering även i den här debatten att vi hade velat se en sådan utvidgning av stödet. Vi har också i det aktuella betänkandet uttryckt en vilja att ge stöd åt handikapporganisationers arbete i Östeuropa. Det finns skäl att ge det svenska biståndet en social dimension, och inte bara inrikta det på sådant som jag hittills har räknat upp. Jag vill dessutom fästa uppmärksamheten på det särskilda yttrande om telekommunikationer med de baltiska länderna, som folkpartiet liberalerna har avgett. Som det ibland kanske antas är det inte fråga om insatser som så småningom kan leda till ett resultat. Det är inte heller fråga om att vi skall avvakta, ta det litet lugnt och se vad som kan komma att hända. För de baltiska staterna kan just telekommunikationer med omvärlden vara av avgörande betydelse för att undvika isolering i händelse av ett nytt tillslag mot självständighetsrörelsen, liknande det som vi såg i januari. Därför är det bråttom med ett resultat av det arbete som jag vet pågår. Det förekommer i dag trots allt endast marginella avvikelser när det gäller den allmänna synen på samarbetet med Östeuropa. En av dessa avvikelser är dock anmärkningsvärd. De två partier, vänsterpartiet och miljöpartiet, som motsätter sig såväl svenskt medlemskap i EG som ett EES-avtal mellan EFTA och EG drar också in Östeuropa och Baltikum i sin allmänna negativism mot den europeiska gemenskapen och de europeiska integrationssträvandena. Det må väl finnas någon logik i detta från de berörda partiernas utgångspunkter, men sanningen är ju inte desto mindre att för östländerna själva och deras medborgare framstår EG som den självklart mest betydande samarbetspartnern. Den tanke som uttrycks i vänsterpartiets och miljöpartiets reservationer, att EFTA skulle vara något slags alternativ till EG, saknar all verklighetskontakt. Ett medlemskap såväl i EFTA som i EG är naturligtvis i dag lika omöjligt för dessa länder av det enkla skälet att det är fråga om planekonomier som ännu inte har reformerats till att vara kompatibla -- för att använda ett i det här sammanhanget träffande uttryck -- med normala västerländska marknadsekonomier. Detta gäller för både EFTA och EG. Samtidigt som de nya demokratierna i öst förhandlar med EFTA om ett frihandelsavtal, förhandlar man om associering till EG. De EG avtal som kan förutses väntas bli betydligt mer omfattande än vad avtalen med EFTA någonsin kan bli. Det är snudd på oförskämt mot dessa länder att skriva dem på näsan att de under dessa villkor skall bortse från de mer långtgående avtal som de kan få med EG och att de i stället skall försöka haka på EFTA, om vars framtid vi i dag vet mycket litet -- möjligen bara att den är ytterst osäker. Drömmen om ett Europa av förenade fria demokratier är attraktiv långt in i Sovjetunionen. Att den är attraktiv i Baltikum är uppenbart. Det skulle återknyta banden med Västeuropa och innebära ett skydd för den frihet som steg för steg håller på att återtas, precis som under 70-talet i Spanien, Portugal och i Grekland. Detsamma gäller också på andra håll i Sovjetunionen. Häromdagen visades i svensk TV bilder -- jag antar att de har gått runt i hela världen -- från gruvarbetarstrejken i Ukraina, där Europafanan bars bredvid Ukrainas egen nationalflagga. Kan Sovjetunionen eller dess efterföljare på något sätt anknytas till EG-samarbetet, skulle det betyda mycket för de länder, även för de f.d. Warszawapaktsstaterna, som i dag är osäkra och i vissa fall mycket oroliga inför vad man kan vänta sig i framtiden från den gamla stormakten i öster. I miljöpartiets motion påstås att EG är ''tabu'' på de måndagsmöten som hålls till förmån för Baltikum. Även om dessa möten ligger utanför riksdagens kompetensområde och dessutom inte är upplagda så att man antar resolutioner om det ena eller det andra, kan jag ändå som medansvarig upplysa om att detta påstående är fel. I februari ägnades t.o.m. ett helt möte åt Baltikums plats i Europa, med inslag från såväl EG som Europarådet. Men det medges att andan inte var negativ till EG på det sätt som miljöpartiet kanske skulle önska.

Visserligen misslyckades försöken i januari att vända de senaste årens positiva förändringar till sin motsats och återställa den gamla ordningen till något som liknande en repetition av den polska militärens kupp mot folket på luciadagen 1981. Men samtidigt har fortsatta förändringar i riktning mot demokrati och marknadsekonomi blockerats. Den vanliga och i och för sig säkert riktiga förklaringen, att krisen i sovjetsystemet beror på att det gamla kommandosystemet avvecklats utan att något nytt kommit i stället, räcker i dag knappast till för att förklara den kollaps som vi nu bevittnar. Snarare har den omöjliga situation som rådde redan tidigare förvärrats än mer, när den sovjetiska centralregeringen under vintern och våren försökt att genomföra -- förutom de militära tillslagen mot bl.a. Baltikum och de hotelser riktade också mot andra delar av unionen -- en serie av obegripliga åtgärder på det ekonomiska området, vilkas enda förklaring förefaller vara traditionell kommunistisk ignorans mot vad en verklig ekonomi innebär. Den enda uppmaning man i dag kan rikta till den sovjetiska ledningen är densamma som har riktats vid många andra tillfällen: Erkänn de baltiska ländernas rätt till självständighet, inled seriösa förhandlingar, avstå från allt fortsatt bruk av våld för att försöka återupprätta de gamla samhällsförhållandena och återuppta dessutom ett seriöst reformarbete i förbund med de demokratiska krafterna i landet! I motioner och i reservationer har frågan om svenskt erkännande av de baltiska länderna aktualiserats. Argumenten är välkända, så jag behöver inte ytterligare gå in på dem.

Det är detta som är det avgörande. Vad vi gör på den formella sidan kan i praktiken inte vara mer än ett kvitto på en utveckling som redan har skett och redan har nått fram till ett resultat. Vi är ännu inte riktigt framme vid målet, men det finns mycket som vi kan göra rent konkret för att hjälpa de baltiska länderna fram till målet att återupprätta politisk självständighet. De baltiska staternas situation är unik, folkrättsligt och historiskt. Det är viktigt att hålla detta i minnet. Stödet till de baltiska frihetskraven har sin grund i internationell rätt. Den internationella rätten hör nära samman med demokratins och rättssamhällets principer i övrigt. Enligt liberal uppfattning är demokratin och rättssamhället det överordnade. Sovjetunionen kan inte gärna bestå i dagens form om demokrati införs på allvar i hela landet. I Sovjetunionen står det nationella krafterna, t.ex. i Baltikum, därför i förbund med demokratins krafter -- demokratin kan inte förverkligas annat än i återupprättade fria baltiska stater. Detta gäller kanske också i andra delar av imperiet, i Ryssland lika väl som i Estland. I andra delar av Europa, i länder med fungerande demokrati, drivs nationalistiska krav i stället ofta av minoriteter av det ena eller det andra slaget med helt andra prioriteringar än dem som förenar demokrater i olika politiska läger. Ett slående exempel på detta är att det av allt att döma nu är klarlagt att det bakom i alla fall delar av den slovakiska separatismen i den tjeckiska och slovakiska federala republiken finns kommunister från den gamla störtade regimen som försöker utnyttja den här typen av stämningar för att återvinna sina egna gamla privilegier. I andra länder i samma område har vi också sett hur extrema nationalistiska stämningar har utnyttjats just av de kommunistiska makthavare som det måste vara den viktigaste uppgiften att få bort. Många analytiker av krisen i Jugoslavien pekar på detta när det gäller Serbien och att det är de inrikespolitiska förhållandena i Serbien som bär en stor del av skulden till svårigheterna att få i gång en fungerande dialog mellan Jugoslaviens olika republiker. Från liberal utgångspunkt är nationalism berättigad i den mån som den strävar efter demokratiska samhällsförhållanden och går hand i hand med sådana ambitioner. Det överordnade för oss är det öppna samhället -- demokratin, en ekonomi som är öppen mot omvärlden, fria rörelser av människor och idéer över gränserna, medborgerliga fri och rättigheter, skydd för minoriteter. Detta inses mycket klart av de liberala krafter som har trätt fram i de nya demokratierna. Nationalismen identifieras av dessa liberala krafter i dag entydigt som det farligaste hotet mot de demokratiska samhällsförändringarna. Ett skäl är naturligtvis just att gamla kommunistiska makthavare, t.ex. i delar av Jugoslavien eller i Slovakien, utnyttjar dessa stämningar för att på nytt bereda sig tillträde till den politiska makten eller klänga sig fast vid de positioner de har. I Rumänien har vi sett hur f.d. kommunister i den nationella räddningsfronten uppträder som nationalister och i nationalismens namn slår ned just de krafter som vill införa demokrati i landet. Nationalism i denna form är en kollektivism som endast till formen skiljer sig från den kollektivism som dessa folk redan utsatts för av de kommunistiska regimerna. För några månader sedan ägde ett seminarium rum i Tjeckoslovakien då liberala tänkare och politiker från en rad länder i både Öst och Västeuropa deltog med Tjeckoslovakiens president Vaclav Havel som ordförande för seminariet. Det entydiga budskapet på detta seminarium var att nationalism i meningen att återupprätta något slags drömd stamgemenskap i den ena eller andra lilla enheten är ett hot mot de demokratiska landvinningar som har skett. Den formen av nationalism, i kontrast till den demokratiska frigörelse som vi ser i andra länder, t.ex. de baltiska, är ett hot mot demokratin. Saken har uttryckts, bl.a. av medlemmar i det ungerska fridemokratiska partiet, på följande sätt: I det nya Europa är uppgiften inte att börja ändra gränser mellan demokratiska länder utan att öppna gränser. Öppna gränser är det typiska liberala kravet både i Östeuropa och i andra delar av vår världsdel. Jag har varit ganska utförlig därför att jag känner mig oroad över det resonemang som uppenbarligen finns bakom en reservation från miljöpartiet, där man över huvud taget inte gör någon distinktion mellan olika typer av nationalism, olika typer av krafter som kopplas till nationella strävanden. Man gör över huvud taget ingen distinktion mellan den demokratiska folkrörelse som strävar efter att återupprätta självständiga baltiska stater och de ofta mycket ljusskygga företeelser soms trävar efter att slå sönder fungerande nya demokratier i andra delar av Öst och Centraleuropa. Nationalism kan inte ha ett självständigt värde höjt över det öppna samhällets värden. Den typen av tankegångar har ställt till nog med elände i Europa. Däremot har nationella strävanden i förening med strävanden efter demokrati och återupprättande av ett civilt samhälle, ett öppet samhälle, hur man nu vill uttrycka det, en självklar plats i det förändringsarbete som fortfarande behövs i Sovjetunionen och som måste leda fram till att också de baltiska staterna likmätigt folkrätten återtar sin plats bland Europas självständiga stater.

Fru talman! Om inriktningen av samarbetet med Östeuropa råder såvitt jag kan förstå en rätt stor samstämmighet. Det är främst metoderna att ta resurser från biståndmedel, som vi tidigare har debatterat här i kammaren, som vi har haft olika meningar om. Vi kan konstatera att en växande del av det ekonomiska samabete som sker med Östoch Centraleuropa går utanför biståndsmedlen. Man tar dessa medel från andra håll. Vi hade för vår del gärna sett en nordisk fondkonstruktion när det gäller samarbete med Östeuropa i stället för den nu igångdragna återuppbyggnadsbanken, EBRD. Det beror på att vi i Norden har haft en något annan syn på arbetslöshet och sociala frågor än de krafter som står bakom denna europeiska återuppbyggnadsbank och deras krav på privatiseringar i stor skala av näringslivet. Vi vill alltså, som vi markerade förra gången, åtminstone hålla möjligheten öppen för olika former av ägande i näringslivet i denna del av världen. Den förstärkta Östeuropapolitiken måste ses som ett led i en ny säkerhetspolitik. När murar faller är det viktigt att hitta en politik som inte leder till nya murar på andra ställen. Om Sverige skulle bli medlem i en ny europeisk militärunion, som vänder taggarna utåt, mot slutet av detta decennium finns det enligt min mening en viss risk för att nya hinder för samarbete och människornas rörlighet över Östersjön reses. Detta får absolut inte inträffa. Östersjöområdet är enligt min mening ett naturligt område för handel och ekonomiskt utbyte. Likartad kultur och likartade förutsättningar när det gäller klimat och naturresurser sätter sin prägel på teknik och varuproduktion. Dessutom erbjuder Östersjön och angränsande vatten och vattenvägar utmärkta förutsättningar för snabba och miljömässigt bra transporter. Dessa fördelar måste utnyttjas. Fru talman! En viktig drivkraft för demokratiseringssträvanden i såväl som Öst och Centraleuropa som Sovjetunionen har miljörörelsen varit. Redan på 60-talet tog studenter och forskare upp kampen för naturreservat och biologisk mångfald. Protester i syfte att rädda Bajkalsjön och hindra vändandet av de sibiriska floderna förekom för många år sedan. Efter Tjernobylolyckan fick miljörörelsen förstärkt kraft. De växande ekonomiska problemen och det kaos som nu råder i Sovjetunionen leder hos många till krav på en snabb övergång till marknadsekonomi, och det tidigare miljömedvetandet trängs tillbaka. Det vore en fördel om den styrning av marknadsekonomin som vi i vår del av världen eftersträvar från början kunde bli en del av reformerna i Östeuropa. I annat fall kan ett växande sopberg, kraftig expansion av privatbilismen och fler i stället för färre typer av föroreningar av mark, luft och vatten bli följden. I den politiska turbulensen i Sovjetunionen är det svårt att se vilka krafter och vilka ledare som så småningom kommer att bli tongivande och om Sovjetunionen över huvud taget kommer att existera. Men det borde vara möjligt att bygga upp samarbetet med institutioner och kring särskilda miljöprojekt som det rimligen inte finns delade meningar om. Satsningar på miljön i Sovjetunionen skulle sannolikt också vara nationalekonomiskt lönsamma eftersom hälsotillståndet skulle förbättras och kostnaderna för sjukvård minska. Vi har också vårt egenintresse av miljösatsningar åtminstone i västra Sovjetunionen. Vår beredvillighet att samarbeta på miljöområdet är också viktigt som en förtroendeskapande åtgärd. Att avbryta eller skära ned det samarbete som redan finns med Sovjetunionen på grund av övergreppen i Baltikum kan motverka sitt syfte och måste i det längsta undvikas. Samarbetet får inte hindra att vi öppet och ärligt framför våra åsikter och krav när det gäller frigörelsekampen i Baltikum. I samband med behandlingen av milöpropositionen får vi anledning att återkomma till dessa frågor. Den enda reservation vi har i detta betänkanden berör frågan om graden av öppenhet som EFTA bör visa de öst och centraleuropeiska staterna. På grund av de svårigheter som nu tornar upp sig i EES-förhandlingarna och de olika EFTA ländernas positioner när det gäller att söka medlemskap vet vi inte hur starkt EFTA kommer att bli. Det kanske rent av blir en spricka i EFTA eller en försvagning av EFTA. Vi har med vår reservation velat markera det önskvärda i att EFTAs samarbete med de öst och centraleuropeiska staterna får en sådan inriktning att ett medlemskap på lång sikt skulle kunna vara möjligt. Vi har inte sett detta som någon motsättning till ett samarbete med EG, vilket också sägs i vår reservation. Självklart är det på det sättet att dessa länder måste utveckla en betydande ekonomisk stabilitet och styrka för att kunna fungera effektivt som medlemmar i ett framtida EFTA om det nu skulle bli möjlig för en sådan organisation att utvecklas. Vi står givetvis bakom denna reservation, men jag avstår från att yrka bifall till den.
Fru talman! I betänkandet om samarbete med Baltikum och Central och Östeuropa behandlas en ganska stor mängd av motioner och yrkanden från samtliga riksdagspartier, men det är förvånansvärt få reservationer. För åtta av de tio reservationerna står miljöpartiet. Detta kan tolkas på olika sätt: antingen så att det i utskottet råder stor enighet -- med undantag för miljöpartiet --, att skrivningarna i betänkandet har utformats med stor försiktighet och generositet eller att förslagen om samarbete med Baltikum, Central och Östeuropa kännetecknas av en ordens rikedom och en handlingens fattigdom. Central och Östeuropa kan genomföras på många plan -- ekonomiskt, socialt och politiskt. Det ekonomiska biståndet har vi behandlat i tidigare betänkanden, medan det nu mera gäller samarbetets utformning och inriktning. I den situation som råder i Östeuropa och Baltikum finns enorma miljöproblem och nästan ofattbara ekonomiska och sociala problem. Det pågår en omformning av ett helt samhällssystem, och det finns en längtan efter frihet och självbestämmande. Detta, fru talman, kräver mycket av rika och demokratiska grannländer som Sverige. Hittills har vi dåligt levt upp till vad som kunde förväntas av oss. Det ekonomiska bistånd som regeringen har föreslagit, uppgående till 1 miljard över en treårsperiod, är helt otillräckligt. Dessutom tar man pengar från biståndsbudgeten -- men det har kanske redan debatterats tillräckligt här i dag. Miljöpartiet har föreslagit ytterligare medel för budgetåret: 1 miljard till en miljöfond, som naturligtvis skall användas till miljösatsningar. Behovet är stort. Miljösituationen är katastrofal i hela Östeuropa.

Vi tycker att det både finansiellt och organisatoriskt finns skäl för att stödet till Central och Östeuropa skall särskiljas från stödet till u-länderna. Vi tycker därför inte att BITS är en lämplig handläggningsinstans. Jag ingick i en delegation från miljöpartiet som för ett par månader sedan besökte Baltikum och Litauen. Jag kunde då i samtal med parlamentariker samt med personer i miljöutskott och miljökommitteér konstatera att inget konkret miljöbistånd hade nått fram till Litauen. Däremot hade minst sju delegationer från Sverige varit på besök. Vid en föredragning i utskottet för några veckor sedan bekräftades också att de beviljade pengarna redan var intecknade. Det räcker inte med att låta det svenska stödet gå till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling, utan det måste till konkret miljöbistånd. Östländernas skuldproblem, orsakat av de gamla systemet, sätter många käppar i hjulet för en utveckling mot demokrati och ekologiskt balanserad marknadsekonomi. Det talas om behov av en massiv ''Marshallhjälp'' till Östeuropa i storleksordningen flera hundra miljarder dollar. Samtidigt uppgår den östeuropeiska skuldbördan till västvärlden till tiotals miljarder dollar. Vi har föreslagit att Sverige skulle utarbeta en avvecklingsplan för avskrivning av de skulder som de östeuropeiska länderna har till oss. Polen har redan, via Parisklubben, uppnått en överenskommelse och har fått sin skuld till offentliga kreditorer reducerad med ungefär 50 %. Visserligen säger man att Polen skall betraktas som ett exceptionellt fall, men den handlingsförlamning som följer av skuldproblemet i öst gäller naturligtvis fler länder. Jag anser också att det är lämpligt att en avvecklingsplan skall utformas efter varje lands speciella förhållande. Det finns många exempel på missbruk av den centrala Sovjetmakten, och det tycker vi i sin tur väl motiverar att svenskt stöd tills vidare går direkt till delrepublikerna och till demokratiska folkrörelser. Stödet måste gynna en utveckling av ekonomin som kan förena rimliga krav på produktionseffektivitet med långtgående miljöhänsyn. Det finns exempel på att västliga företag i samarbete med öst fullständigt har struntat i att ta miljöhänsyn. Miljöpartiet har vidare föreslagit inrättande av ett Östersjöråd för fördjupat samarbete bl.a. när det gäller miljöskydd. Jag är glad för de positiva signaler som regeringen har gett. Det förslag som vi har lagt fram bygger på ett gemensamt förslag från företrädare för gröna partier i parlamenten i Östersjökonferensen den 7--9 januari 1991. Andra partier har framfört liknande tankegångar. Ett förslag till ett sådant Östersjöråd kommer enligt regeringen att presenteras under innevarande år. Utskottet uttalar också stöd för regeringens ansträngningar att finna nya, effektiva samarbetsformer i Östersjöområdet. Jag hoppas verkligen att regeringen anstränger sig och att det aviserade förslaget kommer snart. Kanske är det någon representant för regeringspartiet som redan i dag kan ge besked härom. Som vi alla vet är det bråttom med miljösamarbetet runt Östersjön. Bl.a. måste kväve och fosforutsläppen minskas med upp till 80 % till 1995 i förhållande till läget 1985. Utsläppen av kvicksilver, kadmium och organiska klorföreningar måste helt enkelt upphöra fram till 1995, om vi skall kunna rädda Östersjön. För att öka samförståndet och samarbetet runt Östersjön bör lättnader snarast införas för resande mellan Sverige och de baltiska länderna. Vi har framhållit att visumtvånget snarast bör avskaffas. Det bör också bli lättare för människor i Östeuropa att arbeta i Sverige. Som ett första steg kan man låta de baltiska medborgarna arbeta i Sverige på samma villkor som medborgare i de nordiska länderna nu får göra. Vi ser det som mycket olyckligt om just Östeuropéerna skulle utestängas från den ökade rörlighet för människor som är ett viktigt mål för Utskottet säger i betänkandetexten att det i avvaktan på att de baltiska staterna blir självständiga torde för en eventuell viseringsfrihet åtminstone krävas någon form av separat s.k. passidentitet. Ja, låt det då bli ett första steg, men gör det nu! Gå från ord till handling! Håkan Holmberg, som talade så fint om människans rörlighet i Europa, är välkommen att stödja miljöpartiets reservation på den här punkten. Håkan Holmberg tog i med brösttoner när det gällde miljöpartiets skrivning om att det varit tabu att ta upp EG på måndagsmötena. Vi skrev motionen i fråga under allmänna motionstiden i januari. Om man sedan på måndagsmöten i februari har tagit upp EG och Baltikum är inga gladare än vi i miljöpartiet. Jag vill också passa på att säga att Håkan Holmberg läste litet slarvigt i reservationen om självständighetskraven i Central och Östeuropa. Den som läser hela reservationstexten ser att det längst ner också talas om att länderna i Öst och Centraleuropa kan utvecklas från centralistiskt uppbyggda unioner till samarbetande självständiga regioner eller stater, något som kan genomföras fredligt och demokratiskt. Så, fru talman, till det så viktiga politiska stödet för de demokratiska krafterna och för de självständighetskrav som folket i Central och Östeuropa reser. Sverige bör agera så att det inte råder något tvivel om att Sverige anser att alla folk har rätt till självbestämmande, något som för oss har varit en självklarhet i århundranden. I dag är det 108 dagar sedan skotten vid TV-tornet i Vilnius inledde en blodig vecka i Baltikum, då Sovjetregimen försökte kväsa och med våld slå ned frihetssträvandena. I februari och i mars har folkomröstningar hållits i Baltikum, och de har entydigt visat att det är självständighet och ingenting annat som man vill ha. Även den ryska befolkningen i Baltikum stöder kampen för självständighet. Litauen vädjar om omvärldens stöd, men ännu är det bara Island som erkänt Litauen. Så är fallet trots många löften från andra länder om erkännande, inte minst från Sverige. Trots statsminister Ingvar Carlssons långtgående stöd för principen om baltisk suvernänitet i samband med ESK-mötet i Paris hösten 1990 är det oklart hur långt Sverige i konkret politisk handling är berett att gå för att stödja de baltiska ländernas frihet. Också inför de borgerliga partiernas stöd till ett fritt Baltikum finns det anledning att sätta frågetecken, trots deras tidigare utfästelser. Landsbergis i februari i år. Veckan före hade jag själv träffat presidenten i Vilnius. Han var mycket optimistisk efter mötet med Schori och talade om att denne sagt att Sverige skulle vara bland de första länder som erkände Litauen. Det kunde man också läsa om i referat från dagstidningarna där. Det verkade som om det skulle handla om dagar, på sin höjd veckor, innan erkännande skulle komma. För mer än ett år sedan, den 14 mars, uttalades i denna kammare från bl.a. folkpartiet att svenskt diplomatiskt erkännande inte skulle vara en fråga om ''om'' utan om ''när''. Många måndagsmöten har hållits sedan den 14 mars förra året. De principer som hävdas strida mot ett erkännande är inte hållbara, och ändå är det dem som partierna gömmer sig bakom i utrikesnämnd och i utrikesutskott. Tisdagen den 3 april gav man i Dagens Industri följande maning: Erkänn de baltiska staterna! Jag skall be att få citera en del av det som anfördes i artikeln: ''Sveriges snabbhet att gå Sovjet till mötes i det läget är nog någonting som konstituerat vårt dåliga samvete mot Baltikum än i dag. Sveriges relation till Baltikum är som en varböld av svekfullt uppträdande. Där finns ingredienser som baltutlämningen och överlämnandet av Estlands guldreserv till Sovjet. Omsvängningen under det senaste året är glädjande. Regeringen, näringslivet, organisationssverige -- alla ställer upp bakom en ny slogan -- 'Balternas sak är vår'. Nu är emellertid tid att gå från ord till handling. Den sittande regeringen eller den regering som tillträder efter valet i september bör erkänna För det är väl inte så att engagemanget för grannländerna vid Östersjön bara är valfläsk?'' Fru talman! Vid en föredragning inför utskottet för några veckor sedan redogjorde föredraganden från utrikesdepartementet för att Baltikum har ett väl substantierat krav på självbestämmande. Baltikum är ett unikum vad gäller nationell identitet och historia, sade föredraganden. Men utskottets slutsats är att samtliga kriterier för ett svenskt erkännande av Litauen ännu inte är uppfyllda. I vår reservation nr 7 redovisas ett antal tillfällen då regeringen har gjort undantag från de principer som man har sagt skall gälla vid erkännande av stater. Jag upprepar dem inte här, men jag frågar er, ärade ledamöter och representanter för andra partier och partier i utrikesnämnden: Har ni något svar på när ett erkännande kan komma? Fru talman! Det mesta som jag har tagit upp i mitt anförande är krav och ställningstaganden som inte fått gehör i utskottet och där miljöpartiet har reserverat sig. Naturligtvis stöder jag samtliga miljöpartiets reservationer i betänkandet, men jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 7.